Fru talman! Det var några värdefulla markeringar som utrikeshandelsministern gjorde här. Det är bra att man diskuterar utökade svenska satsningar till förmån för Östeuropa. Jag tror att det är viktigt att regeringen också för ut information om den här positiva viljan, i varje fall så långt att ledande departementstjänstemän förstår detta. Det är så att säga ett minimikrav på information att åtminstone de närmaste berörda har klart för sig vad som är regeringens intentioner. Om Anita Gradin trots allt skulle misslyckas med att få loss de resurser som krävs för en mera kraftfull satsning, är vi i alla fall för vår del beredda att göra vad vi kan när det gäller att hjälpa till för att pengarna ändå skall komma fram via riksdagen. Med gemensamma krafter kan vi kanske se till att någonting händer på det här området. Jag tror faktiskt att det är viktigt att Sverige hänger med. Det är många som i och för sig är intresserade av att hjälpa till, och det är positivt ur Östeuropas synvinkel. Men vi har ett klart eget intresse av att se till att inte minst samarbetet runt Östersjön kan utvecklas — att inte alla vägar bär till Bryssel i det europeiska ekonomiska spelet utan att det också finns litet tvärförbindelser, som vi brukar säga när vi diskuterar den här regionens problem. Man upprepar ofta från regeringshåll att vi inte löser problemen i Östeuropa genom att bara satsa pengar, och det är naturligtvis en sanning. Däremot vet jag inte vem det är man polemiserar mot, för jag har i alla fall inte i debatten stött på något förslag om att man bara skall ge pengar till Östeuropa och tro att några problem blir lösta. De förslag som finns, t.ex. från vårt håll, handlar om konkreta insatser, om att föra över kunnande och teknologi, om att ställa utrustning till förfogande — t.ex. på reningsområdet — som inte finns tillgänglig i Östeuropa. Det handlar också om personalutbyte av olika slag och om utbildningsinsatser. Men gemensamt för allt detta är att det kostar pengar. Och det går inte att betala i zloty eller i rubel, utan det krävs hårdvaluta. Det innebär att om vi till de här ländernas förfogande skall kunna ställa de mycket konkreta, handfasta resurser som de behöver, då måste vi ställa upp med pengar. Och det gäller ganska stora pengar, om vi vill att insatserna skall få något ordentligt genomslag. Till sist noterar jag med tillfredsställelse statsrådet Gradins ambitioner som EFTA-ordförande. Låt oss hoppas att de nu leder till att vi får nya, tydliga och positiva signaler från EFTA gentemot de östeuropeiska länderna. Jag tror att det för närvarande finns ett ganska stort element av besvikelse och frustration. Det behövs mycket tydliga markeringar för att häva detta och få i gång en positiv process.
Herr talman! Det är bra att statsrådet inte vill ha en låg profil i östkontakterna. Då är det också särskilt värdefullt att statsrådet under sin tid som EF TA-ordförande kan medverka till att EFTA tar upp förhandlingar med de öststater som är intresserade av närmare samarbete med EFTA. Jag är litet förvånad över beskedet att ingen av dessa stater skulle ha begärt ett närmare samarbete, speciellt som det då förefaller opåkallat att statsministrarna på sin presskonferens sade att man inte hade tid med sådana kontakter. Det hade man ju inte behövt säga om det inte hade kommit några närmanden. Det är ett bekymmer, tycker jag, både för oss i riksdagen, för pressen och för allmänheten, att vi får så olika besked av olika regeringsföreträdare. Det behövs kanske ett internt integrationssekretariat i regeringen. Intressant är också vad statsrådet här säger om folkrörelsernas roll, även om jag kanske tolkar det litet annorlunda. Jag kan se att folkrörelserna i Sverige har en stor roll när det gäller att se till att vi inte låser oss vid ett ensidigt samarbete i en tid när gränserna skall rivas åt alla håll. Och jag hoppas verk ligen att de vill leva upp till den rollen och se till, som Pär Granstedt säger, att inte alla vägar bär till Bryssel — att man besinnar sig. Jag vill även ta upp frågan om möjligheterna till konkreta tekniska hjälpinsatser. Vi har ju i tidningarna kunna läsa om att man på jordbrukssidan har börjat skicka över jordbruksmaskiner som man kunde avstå från. Det finns säkert samma möjligheter inom industrin — att man hjälper till att föra över utrustning som man av olika skäl har tagit ur drift. Jag har ett konkret exempel som jag tog upp med utrikesministern häromdagen. Det gäller utrustning för luftrening, som står oanvänd i ett svensk stålverk på grund av att ugnarna har stängts. Dessa luftfilter, som kan användas för rökgasrening i vilket sammanhang som helst, står där att övertas till skrotvärde. Nu gäller det att försöka förmedla dem till Polen innan de måste rivas ut. Det var spännande att få ta de första kontakterna i detta sammanhang och se vilken byråkrati som råder. Här finns en stor möjlighet för svenska pionjärinsatser, för en frisk anda och en hög profil, fru statsråd.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat bostadsministern om han är beredd att medverka till att omlokalisering av statliga arbetsplatser i Stockholmsregionen sker på ett sådant sätt att balansen mellan bostäder och arbetsplatser i länet förbättras och i så fall om detta synsätt också kommer att prägla lokaliseringen av FOA. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Vad gäller den första frågan vill jag inledningsvis understryka att planeringen av arbetsplatsers och bostäders lokalisering inom en region i första hand är en regional och kommunal angelägenhet. När det gäller den inomregionala balansen i Stockholmsområdet är det således i första hand en fråga för den kommunala fysiska planeringen och för den regionplanering som bedrivs av Stockholms läns landsting. Storstockholms planeringsnämnd och den av regeringen tillsatta bostadsdelegationen är de instrument kommunerna i Stockholmsregionen använder sig av i planeringen av bostadsmarknaden i regionen. De speciella tillväxtproblemen och den därmed ökade obalansen mellan arbetsplatser och bostäder i Stockholmsregionen har uppmärksammats av riksdagen, och förslag har lagts om bl.a. vissa begränsningar för kontorsoch industrilokaler, vilka riksdagen antagit. En särskild investeringsavgift har införts för nybyggnation av sådana lokaler. Regeringen har också tillsatt den s.k. storstadsutredningen för att få underlag för beslut om ytterligare åtgärder i bl.a. Stockholmsregionen. Vad gäller lokalisering av statlig verksamhet har regeringen tidigare redovisat för riksdagen sin principiella inställning. I denna fastslås att en omlokalisering skall vara både förvaltningspolitiskt och regionalpolitiskt motiverad. Beslut om att flytta ut central statlig verksamhet bör därför grundas på en bedömning av de utvecklingsförutsättningar som en omlokalisering kan ge för såväl förvaltningen som mottagarorten. Vad gäller den del av FOA:s verksamhet som nu diskuteras informerade försvarsministern riksdagen den 10 oktober i år utförligt om regeringens handläggning av frågan. Jag har för närvarande ingen ytterligare information att tillföra i sakfrågan än att beredningen pågår utifrån de principer jag redovisat och att försvarsministern räknar med att regeringen före nyår skall kunna ta ställning till förslagen om lokalisering av FOA.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Svaret har dock svagheten att det inte är ett svar på min interpellation. Den fråga jag har ställt blir ju inte besvarad, knappast ens kommenterad i interpellationssvaret. Det tycker jag är beklagligt. Detta är ett exempel på ett utomordentligt formalistiskt interpellationssvar, där man genom att referera formalia avstår från att gå in på den politiska sakfrågan. Jag vet hur planeringsverksamheten är organiserad i Stockholms län. Jag har bott här i 43 år, och jag har lagt märke till detta. Jag har också tagit del av Roine Carlssons svar den 10 oktober. Det svaret redovisar i praktiken enbart den formella hanteringen av beslutet, men belyser inte på något sätt det jag har tagit upp i min fråga. Den regionala obalansen är ändå något som är mycket viktigt för oss som bor i Stockholmsregionen. Vi har en mycket kraftig koncentration av arbetsplatserna till den centrala delen av Stockholmsregionen och i viss mån till de norra närförorterna. Av de analyser som har gjorts, bl.a. av landstingets regionplanekontor, kan vi se att denna obalans tenderar att förvärras. Av nytillkomna arbetsplatser räknar man med att en oproportionerligt stor andel kommer att hamna i just dessa områden. Detta får en lång rad allvarliga konsekvenser. För de enskilda människorna innebär det att fler kommer att få långa resor till och från sina arbetsplatser. Dessa resor är tröttande och innebär en påfrestning för familjelivet osv. För de deltidsarbetande, många gånger kvinnor, slår detta extra hårt och innebär i praktiken en begränsning av deras arbetsmarknad. Det hela är också fruktansvärt kostnadskrävande, eftersom trafikappara ten måste byggas ut så att topparna morgon och kväll kan klaras. Kollektiv — Prot. 1989/90:32 trafiken blir dyrbar och ändå bristfällig. Bilismen växer, i synnerhet när kol 24 november 1989 lektivtrafiken inte hänger med, och får stora miljökonsekvenser. Detta är alltså en oerhört allvarlig fråga för Stockholmsregionen. Det går då att hänvisa till den kommunala planeringen och till regionplaneringen. Men den kommunala planeringen har inte regionens helhetsperspektiv, utan det är bara en planering för varje kommun för sig. Regionplaneringen å andra sidan saknar alla styrmedel. Det går att framföra fromma önskemål i den ena eller andra riktningen, men det finns ingen möjlighet för landstinget att sätta kraft bakom de fromma önskemålen. Detta leder till att staten måste känna ett delansvar. Det ansvaret understryks av det faktum att staten är regionens största arbetsgivare. Lokaliseringen av de statliga arbetsplatserna i regionen är en av de viktiga faktorerna bakom denna obalans. Staten är alltså en av de stora bovarna i dramat. Statliga arbetsplatser är extremt starkt koncentrerade till centrala delar av Stockholm och de norra närförorterna — om man bortser från sådana arbetsplatser som till sin karaktär är regionalt fördelade, t.ex. polisen och SJ. Därför tycker jag att det är berättigat att fråga i vilken mån staten är beredd att ta ett ansvar att inom sitt område försöka få en jämnare fördelning av arbetsplatserna. Detta har en aktualitet eftersom man nu diskuterar frågan om FOA:s lokalisering. Valet står mellan Stockholms innerstad, en närförort i Stockholms omedelbara närhet — där marken behövs för bostadsbyggande för att få en bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser — eller Södertälje, vilket skulle verksamt bidra till att förbättra balansen. Jag tycker att det är rimligt att begära att regeringen skall kunna redovisa en principiell syn på dessa frågor i riksdagen och inte nöja sig med denna typ av formellt besvarande av en politiskt viktig interpellation.

Herr talman! För något år sedan gjordes, på uppdrag av statsrådsberedningen, en undersökning angående de regionala obalanserna i Stockholms län. Resultatet av den undersökningen var mycket belysande, men också skrämmande, och borde ha förmått regeringen till omedelbara åtgärder. Den visade t.ex. att den södra länsdelen i jämförelse med den norra endast har en tredjedel så många högutbildade, väsentligt färre arbetstillfällen, men däremot dubbelt så många socialbidragstagare, dubbelt så många långtidssjuka och dessutom en väsentligt högre dödlighet. Med sådana siffror borde det stå klart för alla beslutsfattare att det också krävs stöd från regeringen för att komma till rätta med problemen. Det räcker faktiskt inte med kommunala insatser, som statsrådet hänvisar till i interpellationssvaret. Arbetsplatserna finns till största delen i norra delen av länet, och tillkommande arbetsplatser etableras framför allt där. Civilministern hänvisar också i svaret till byggstopp och extra investeringsavgifter i Stockholms län och talar om tillväxtproblem. Men dessa extra pålagor, som socialdemokrater och centern — jag förstår att Pär Granstedt talade tyst om detta — gemensamt utsatt länet för, löser ju inte södra länsdelens tillväxtproblem. Där råder det brist på arbetsplatser och brist på högre utbild 63 ning, och vare sig antalet jobb eller utbildningsplatser blir fler av en tioprocentig investeringsavgift och fördubblad fastighetsskatt. Dessutom har ni sett till att de flesta kommuner i Stockholms län får en straffskatt på 200 milj.kr. De som drabbas hårdast blir förstås de kommuner i länet som har de största svårigheterna, dvs. de södra. Regeringen har vid flera tillfällen sagt sig vilja göra insatser för att den regionala obalansen skall motverkas. Men regeringens handlingar pekar ju i direkt motsatt riktning. Förslaget om flyttning av lärarhögskolan till Södertälje förhalas ytterligare, försvarspropositionen berövar Södertälje dess militära centrum och angelägna investeringar i övrigt på Södertörn har hindrats på grund av byggstopp och investeringsavgift. Inte ens när det gäller en eventuell ersättning för alla de arbetsplatser som skulle gå förlorade om Ing 1 och FN-skolan flyttas från Södertälje vill regeringen ge ett snabbt besked.

Herr talman! Jag vill först rikta mig till Ylva Annerstedt, som frågade på vilket sätt regeringen skall lösa obalansproblemen i Stockholmsregionen. Jag har redovisat i mitt svar, Ylva Annerstedt, att det inte är så att regeringen kan lösa dessa problem på egen hand. Vi kan ge våra bidrag, och vi har gett våra bidrag bl.a. genom att ha lokaliserat statlig verksamhet till de södra regionerna, när frågeställning om att omlokalisera eller lokalisera statliga myndigheter har förelegat. Så har skett i Handen och på andra håll. Det vore bra, tycker jag, om Ylva Annerstedt litet mera noggrant gick igenom de förslag som har varit uppe i riksdagen och som också är avsedda att påverka lokaliseringen av byggnation i Stockholm av arbetsplatser. Där har centern och socialdemokraterna haft en gemensam uppfattning om att lägga en investeringsavgift och en extra skatt på fastigheter, dock icke i Södertälje och Norrtälje. Det skulle väl, om folkpartiet hade ställt upp på det, ha varit en fjäder i hatten också för folkpartiet för att på det sättet få till stånd en ombalansering inom regionen. Dessutom har vi när det gäller att på ett bra sätt åstadkomma byggnation för bostäder i Storstockholm en särskild delegation, som via länsarbetsnämnden kan påverka de möjligheter som finns till byggnation. Det är också en insats där staten givit auktoritet för Storstockholms kommunalpolitiker att göra omfördelningar och värderingar av det här slaget. Detta har regeringen alltså ställt sig bakom. Sedan riktar jag mig till Pär Granstedt. Jag har inte hört Pär Granstedt förklara sig nöjd med något svar vid de tillfällen då jag har hört honom tacka för ett svar. Jag hade inte väntat mig att han skulle göra det den här gången heller. Jag betvivlar inte att Pär Granstedt vet hur systemet fungerar. Möjligen kan man då kanske undra om en del av de frågor som väcks är nödvändiga, när man redan vet hur det hela fungerar och därmed kanske också vilka svar man skall få. Så är det med FOA. När den beredningen är klar kommer ett besked; där har jag inte mycket att tillföra. Detta är själva kärnpunkten i det som Pär Granstedt tar upp i sin interpellation. Jag tror inte att det finns några delade meningar i det här avseendet. Prot. 1989/90:32 Mycket av riksdagsbehandlingen tyder tvärtom på att vi har ganska likartad 24 november 1989 syn på behovet av att ombalansera i Storstockholmsregionen. Menjagmåste. ZG föra in två saker i debatten: Den ena är att den statliga sektorn inte växer i volym utan tvärtom minskar i antalet sysselsatta. Därför, och även av andra skäl, är antalet myndigheter som kan lokaliseras eller omlokaliseras mindre nu än tidigare. Den andra saken är att regeringen och för den delen även riksdagen har ett ansvar för en balans i hela landet. Vid de tillfällen då vi har haft möjlighet att lokalisera statliga myndigheter har i första hand andra regioner än Stockholm fått komma i fråga. Det tycker jag ändå måste finnas med som grund i den här debatten.

Herr talman! Får jag först säga till Ylva Annerstedt att anledningen till att jag inte åberopade investeringsavgiften naturligtvis var att den — precis som Ylva Annerstedt själv medgav — hade en relativt marginell betydelse i fråga om den inre balansen. Dock är det klart att investeringsavgiften är ett argument för att bygga i Södertälje och inte i Sundbyberg. På det sättet har den ändå en viss relevans. Men investeringsavgiften syftar ju framför allt till att lösa ett annat problem, nämligen den allmänna överhettning i Stockholmsregionen inte minst på byggmarknaden som gör att vi inte kan få bostäder till ett rimligt pris därför att hela branschen är upptagen med att bygga kontor. Det är möjligt att det är en ordning som folkpartiet gillar, men vi tycker att man bör koncentrera sig på att lösa bostadsproblemen. Så till statsrådet Johansson, som är litet ledsen över att jag aldrig är nöjd med några svar. Nåja, han kanske inte är ledsen — vad vet jag. Det har faktiskt hänt ett par gånger att jag har kunnat notera svar som positiva, men det är möjligt att det aldrig har varit något av statsrådet Johanssons svar. Tyvärr var detta inte heller något tillfälle att rosa ett svar, eftersom det som sagt inte var ett svar på den problemställning som jag tog upp. Jag hade nämligen inte ställt någon fråga om beslutsordningen vare sig när det gäller FOA eller när det gäller den regionala balansen. Frågan gällde i vilken mån man i hanteringen av detta ärende var beredd att ta hänsyn till önskemålet om en bättre regional balans. Det var den frågeställningen jag tog upp, och den har jag inte fått belyst. Statsrådet Johansson sade mera bisatsvis i sitt senaste inlägg att man tar dessa hänsyn närhelst en fråga om en omlokalisering väcks. Nu har det ju väckts en fråga om en omlokalisering. Det är aktuellt att omlokalisera FOA. Då vill jag fråga statsrådet: Kan jag tolka detta uttalande så, eftersom frågan om en omlokalisering har väckts, att regeringen kommer att ta hänsyn till behovet av en bättre regional fördelning av arbetsplatserna, när man tar ställning till var FOA skall lokaliseras? Det tror jag i så fall vore ett mycket glädjande besked för Södertälje.
Herr talman! Civilministern säger att regeringen inte kan lösa de här problemen på egen hand. Ingen har begärt det heller, utan vad vi har begärt är att regeringen, då det ges tillfälle, gör insatser för att medverka till att lösa 65 de regionalpolitiska problemen. Vi har sett vid ett flertal tillfällen hur regeringen lagt fram propositioner med samlade åtgärdsprogram i regionalpolitiskt syfte. Nu är det faktiskt så att vi i Stockholms län har ett regionalpolitiskt problem. Södra länsdelen har problem med tillgången på arbetsplatser, med tillgången på utbildningsplatser. Det krävs att man också uppmärksammar när det finns regionalpolitiska problem på litet närmare håll. Det krävs att man gör genomtänkta insatser också för Stockholms län. Det är ju så populärt att i olika sammanhang i princip säga: Inget mer till Stockholm. Sådant brukar alla vara eniga om — men Stockholm kan ju inte dras över en kam. En del av Stockholms län är väl försedd med både arbetsplatser och utbildningsplatser, men vi har också en annan del, där de högutbildade är underrepresenterade, med väsentligt lägre antal arbetsplatser, där människor är långtidssjuka och där människor har det besvärligt. En mera positiv inställning från regeringens sida skulle medverka till att vi i den länsdelen skulle ha lättare att komma till rätta med de här problemen. Det krävs alltså en samverkan. De regleringar och straffskatter som har tillkommit har inte haft någon som helst positiv verkan — inte ens när det har gällt att åstadkomma fler bostäder har byggregleringarna medverkat till att ge några fler bostäder i den södra länsdelen. Den statliga sektorn minskar, säger civilministern vidare. Desto större anledning är det då att ta de tillfällen i akt som bjuds! Och här finns det flera tillfällen att ta ställning, nämligen dels när det gäller att flytta lärarhögskolan, dels när det gäller att överväga om man verkligen skall ta bort hela det militära centret i Södertälje, dels när det gäller att överväga till vilken del av länet som FOA skall lokaliseras.
Herr talman! Jag har inte tänkt att ta upp någon mera allmän regionalpolitisk debatt med Ylva Annerstedt här. Det får väl ske i de sammanhang där det skall ske. Jag vill bara påpeka att det inte är någon hemlighet att vi också har brist på bostäder i Storstockholm. Att diskutera frågan om lokalisering av arbetsplatser såsom skilt från detta är därför väldigt konstigt. Man måste ha ett perspektiv som gäller hela Sverige när man diskuterar både lokalisering och omlokalisering av statliga arbetsplatser. Jag tycker att det blir litet ihåligt när Ylva Annerstedt säger att det inte har skett någon förstärkning av bostadsbyggandet i de södra länsdelarna. Det är i alla fall en möjlighet som har öppnats att relativt sett förstärka de möjligheterna i Storstockholm genom att vi har en bostadsdelegation som är sammansatt av de regionala och kommunala politikerna i Storstockholm. Regleringar och straffskatter är ändå ett instrument som kan få effekter och som har effekter. Och de kan väl ändå inte utvärderas än, när beslutet togs sent i våras? Sedan vill jag tillbakavisa Ylva Annerstedts anklagelse om att vi skulle ha tagit lätt på frågan om obalansen i Storstockholm. Vi har tillsatt en storstadsutredning, som jobbar för fullt och som har tagit fram mycket intressant material om hur storstäderna ”ser ut” — socialt, arbetsmarknadsmässigt osv. Det är klart att detta utgör ett viktigt underlag, men det är samtidigt ett uttryck — Prot. 1989/90:32 för att regeringen minsann ser problemet och är medveten om vilka effekter 24 november 1989 det får i storstäderna. EE DARE ATS Pär Granstedt tycker alltjämt inte att han har fått svar på sina frågor. Han har frågat om vi är beredda att medverka till att omlokaliseringen av statliga arbetsplatser i Stockholmsregionen sker på ett sådant sätt att balansen mellan bostäder och arbetsplatser i länet förbättras. Jag har redovisat de grunder som finns och som vi har redovisat för riksdagen tidigare, nämligen att när man skall flytta ut en central statlig verksamhet bör detta grundas på en bedömning av de förutsättningar som gäller för en sådan omlokalisering, både vad gäller förvaltningen och vad gäller mottagarorten. Däri ligger naturligtvis att om man har överhettning på ett ställe och tillgång på bostäder och arbetskraft på ett annat ställe i samma region, så är det ett argument för en omlokalisering, om detta i övrigt kan passa in på förvaltningen och om det av andra skäl är inom den regionen som omflyttningar skall ske. Det finns flera exempel där staten och regeringen har tagit sådana initiativ. Jag tycker alltså inte att det behöver bli några tolkningsproblem. Vi har redovisat i en rad olika sammanhang, och jag har också redovisat det i mitt svar — det står där faktiskt, om man läser innantill — att detta synsätt och de principer som vi har angett också kommer att prägla de aktuella lokaliseringar som finns.

Herr talman! Jag tycker nog inte att det här svaret heller var så tydligt på den punkten, men jag vill tolka det sista statsrådet sade som ett förtydligande — så får vi se vad detta är värt i praktiken. Statsrådet Johansson betonade ju de problem som bristen på bostäder utgör. Det är intressant att notera att det område i Sundbyberg som alternativt är aktuellt för en lokalisering av FOA, Ursviksområdet, är ett område som kommunalpolitikerna i Sundbyberg vill använda för bostadsbyggande, medan bostadssituationen — även om den inte precis är lysande någonstans — är bättre i den södra länsdelen än i den norra. Mot bakgrund av de uttalanden som statsrådet Johansson har gjort här kan jag bara se att ett rimligt beslut kan peka åt ett håll, nämligen en lokalisering av FOA i Södertälje. Jag får hoppas att dessa uttalanden också kommer att prägla det faktiska beslutet.
Herr talman! I sitt senaste inlägg uttalade civilministern sin allvarliga oro och menade att regeringen har vidtagit åtgärder för att motverka de problem som finns i den södra delen av länet men att han inte vill ha någon allmän debatt. Här har vi ett konkret exempel, som faktiskt kan medföra en väsentlig förbättring efter den förlust av arbetstillfällen som en förflyttning av det militära centrumet Almnäs i Södertälje innebär. Kan man tolka civilministern på det sättet, att i alla fall han kommer att medverka till att FOA kommer att lokaliseras till Södertälje?
Herr talman! När det gäller FOA har försvarsministern redan gett ett svar på hur den frågan kommer att hanteras, Pär Granstedt. Därför behövs inga andra tolkningar än att det kommer ett svar framöver. Jag har redovisat de principer som finns om det är fråga om en lokalisering resp. om det är fråga om en omlokalisering inom en region. Samma svar får gälla för Ylva Annerstedt. Jag har inte tänkt ge mig in i sakfrågan i det enskilda fallet här i dag.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat utbildningsministern om han är beredd att positivt pröva frågan om ett idrottsgymnasium med marin inriktning i Vaxholm. Tanken är att Vaxholms kastell skall kunna bevaras med sitt marinmuseum, samtidigt som kommunen får en gymnasieskola, vilket den i dag saknar. I denna gymnasieskola skulle finnas ett s.k. idrottsgymnasium för bl.a. sjösporter som kanot och segling. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Kanot och segling finns redan som s.k. specialidrotter vid ett par gymnasieskolor i landet. Det är skolöverstyrelsen som efter samråd med Sveriges riksidrottsförbund beslutar om var det skall finnas idrottsgymnasier och vilka grenar dessa skall erbjuda. Det är alltså inte en sak för regeringen. Själva grunden för att en kommun skall få ett idrottsgymnasium är dock att den har gymnasieskola. Också här — i fråga om själva inrättandet av gymnasieskola — är det SÖ som beslutar.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Givetvis förväntade jag mig inte något slags konkret besked i sakfrågan från statsrådet. Det är ju, som också framgick av svaret, skolöverstyrelsen som fattar besluten i det här fallet. Däremot är det värdefullt att få några synpunkter på hur regeringen principiellt ser på den här möjligheten. Det måste, som jag ser det, vara ett intresse att om möjligt ge varje kommun chansen att få en gymnasieskola. Man kan försöka hitta olika lösningar när det gäller mindre kommuner. Man kan tänka sig mindre enheter av filialkaraktär, alltså med ett mera begränsat linjeutbud, det som man brukar kalla för glesbygdsgymnasium. Nu kan ingen påstå att Vaxholm är någon glesbygd, men det är trots allt en liten kommun, där man skulle kunna tänka sig en lösning av det här slaget. I Vaxholm har man nu diskuterat en annan typ av lösning, nämligen ett gymnasium med ett specialutbud, som skulle kunna attrahera elever också från andra delar av i första hand Stockholmsregionen, nämligen idén om ett idrottsgymnasium med marin anknytning. Man kunde också tänka sig vissa andra specialämnen med marin anknytning. En poäng i detta är ju att man skulle kunna få ett fint användningssätt för Vaxholms kastell, som ju är ett historiskt byggnadsminnesmärke med ett intressant museum. Man bryr nu sina huvuden med frågan hur man skall kunna rädda det för framtiden. I svaret antyds ett problem som kunde vara intressant att få närmare belyst. Statsrådet säger att för att kunna få ett idrottsgymnasium måste man ha ett gymnasium. Det har ju inte Vaxholm. Frågan är om man kan tänka sig en paketlösning, där man möjliggör etableringen av en gymnasieskola just genom att göra det till ett idrottsgymnasium, kanske kompletterat med andra specialutbildningar. Eller befinner vi oss i något slags Moment 22-situation, där man först måste ha ett vanligt gymnasium för att sedan kunna komplettera det till ett gymnasium med specialinriktning, då frågan av den anledningen blir mer eller mindre olöslig?

Herr talman! Den situation som Pär Granstedt beskriver i Vaxholm är det svårt för mig att konkret kommentera. Enligt vad jag erfarit finns ingen framställning från Vaxholms kommun till länsskolnämnden att få inrätta ett gymnasium. Jag tror därför att vi skall lägga den saken åt sidan och hålla oss till de principiella frågeställningar som Pär Granstedt tog upp. Den första frågan var: Är det angeläget och möjligt att ge varje kommun en gymnasieskola? Jag tror inte det. Det är också så att den gymnasieremiss som nu är ute i landet hade som en av utgångspunkterna när regeringen startade reformarbetet målsättningen att klara de små gymnasieskolor som vi har i dag, med tanke på den elevtalsminskning som vi står inför. Det är redan nu så att många små gymnasieskolor har svårt att ge ett bra och brett utbud just beroende på att elevantalet viker. Utgångspunkten för det som just nu diskuteras i Skolsverige omkring den framtida gymnasieskolan har varit att slå vakt om de gymnasieskolor vi har. Trots det har jag en del framställningar från kommuner med ganska små elevtal om att få inrätta gymnasieskolor på den egna hemorten. Vi har sagt till de där kommunerna — och jag kan säga det till Pär Granstedt också — att vi prövar inte dessa framställningar i sak förrän vi vet hur vi kommer att organisera den framtida gymnasieskolan. Jag har sagt flera gånger att jag räknar med att inom en ganska snar framtid, förhoppningsvis hösten 1990, komma tillbaka med en principiellt hållen proposition om den framtida gymnasieskolans organisation och inriktning. Då får vi ta upp den diskussionen. Den andra frågeställningen, om idrottsgymnasierna, är ofta förknippad med en missuppfattning, nämligen att idrottsgymnasierna skulle vara något slags särskild gymnasielinje eller någon särskild gymnasieutbildning. Så är det inte, utan idrottsgymnasierna är tillskapade genom att de elever som går på gymnasiet får möjlighet att jämka sin timplan. De byter ut fem veckotimmar mot ämnet specialidrott, som de vill fördjupa sig i. I vissa fall är det förknippat med lagidrotter. Då samlas ungdomar på de orter som har möjlighet att ge exempelvis handledning i specialidrottsämnet. På så sätt får man en idrottskaraktär på den gymnasieskolan. Det är inte en Moment 22-situation, utan det är så att idrottsgymnasierna bygger på de befintliga gymnasieskolorna och på ett rejält utbud av linjer för idrottsungdomar att välja mellan. Det är angeläget att de ungdomar som satsar så mycket tid och kraft på sin specialidrott också får en bra gymnasieutbildning. Den får de vid bra gymnasieskolor, men samtidigt får de också tillfälle att utveckla sin idrottskompetens. Så ser den saken ut.
Herr talman! Jag vet naturligtvis att det inte finns någon framställning från Vaxholms kommun i dagsläget, utan det här är en debatt som förs inom Vaxholm och som har väckt ett visst intresse, eftersom det är ett principiellt intressant grepp som har föreslagits. Därför tyckte jag att det var angeläget att få höra litet grand om statsrådets och regeringens principiella syn på detta som ett framgångssätt. Nu är ju det som statsrådet säger här inte alls uppmuntrande i detta sammanhang. Det är riktigt att en gymnasieskola med idrottsinriktning måste kunna erbjuda ett bra utbud av övriga utbildningar. Poängen med den lösning som har diskuterats i Vaxholm är ju att man skulle kunna bredda sitt elevunderlag genom att ha ett specialutbud och alltså också kunna få elever från andra kommuner i grannskapet som är intresserade av det här specialutbudet. Situationen i Stockholmsregionen är litet annorlunda än i andra delar av landet. Det faktum att det är ett storstadsområde gör att man lättare kan ha ett utbyte av elever över kommungränserna. För närvarande går ju Vaxholms elever till grannkommunerna. Man skulle kunna tänka sig att specialintresserade elever från ett antal grannkommuner skulle kunna söka sig till Vaxholm. På det sättet skulle man också få underlag för en gymnasieskola i Vaxholm. Det är det som är det intressanta greppet här. Jag hoppas att de här något skeptiska kommentarerna från statsrådets sida ändå inte skall vara ett hinder för att man i de fortsatta övervägandena skulle kunna pröva den här typen av lösningar som ett sätt att skapa ett utbud av intressanta utbildningsalternativ och också få ett mera decentraliserat utbud av gymnasieutbildningar.
Herr talman! Jag är noggrann med att understryka att jag inte haft någon deciderad uppfattning i just det aktuella fallet. Det föreligger ingen sådan framställning till de statliga myndigheter som skall hantera den frågan. Om det blir ett fall för regeringen är för tidigt att säga. Vid besvär hamnar det så småningom under regeringen. Så vi lämnar det åt sidan. Vad jag är angelägen om att understryka är att gymnasieskolor måste, för att ge kvalitet framför allt vid den här typen av konstruktioner som Pär Granstedt hänvisar till, bygga på ett linjeutbud som överensstämmer med = Prot. 1989/90:32 det som finns i gymnasieskolan i övrigt. Exakt vilka linjer och vilken omfatt 24 november 1989 ning det skall ha kan naturligtvis diskuteras. Det får avgöras från fall tillfall.Z7——- Det går inte att tillskapa ett idrottsgymnasium där enbart specialidrott skall vara ryggraden i verksamheten. Ett idrottsgymnasium måste bygga på att det finns en gymnasieskola, och verksamheten skall huvudsakligen vara inriktad på att eleverna i 17-18-årsåldern får sin grundläggande gymnasieutbildning. Sedan får de därutöver möjlighet att kombinera den utbildningen med sitt idrottsintresse. I vilken utsträckning det låter sig göra i det fall som Pär Granstedts interpellation avser har jag ingen uppfattning om. Det finns statliga myndigheter som skall pröva den saken, om och när det kommer en framställning från Vaxholms kommun.

Fru talman! Gertrud Sigurdsen har frågat mig 1. om jag kan redovisa några vetenskapliga studier som kan bevisa att smittspridningen av HIV stannat upp inom narkomangruppen genom att missbrukarna fått tillgång till rena sprutor och kanyler, 2. om jag anser, i enlighet med Läkare mot aids, att riksdagens beslut av den 27 april i år bör ändras, 3. om jag kan redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens beslut i våras. Regeringen har i skrivelse till riksdagen (skr. 1988/89:94) redogjort för pågående verksamhet inom hälsooch sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler med det uppgivna syftet att minska spridningen av HIV. Med anledning av ett förslag från socialstyrelsen om fortsatt utdelning av sprutor och kanyler i form av en kontrollerad försöksverksamhet har regeringen i skrivelsen redogjort för sin syn på vilka villkor som bör gälla för en sådan verksamhet. Bl.a. angav regeringen att försöksverksamheten skulle begränsas till fyra platser och i övrigt till sin omfattning inskränkas till vad som oundgängligen behövs för att få ett tillräckligt underlag för en utvärdering. Ett nära samarbete med i första hand socialtjänst men också polis och kriminalvård var en förutsättning för att försöksprojekten skulle få komma i gång, liksom att de skulle utvärderas vetenskapligt. Riksdagens socialutskott markerade i sitt betänkande 1988/89:SoU21 Åtgärder mot HIV-infektion och aids en något restriktivare inställning. För söksverksamheterna skulle begränsas till högst tre platser i landet, och någon sådan verksamhet borde inte bedrivas i Stockholmsregionen. Utskottet hemställde bl.a. att vad utskottet anfört i fråga om villkoren för försöksverksamheten i anledning av vissa motioner skulle ges regeringen till känna. Riksdagen följde utskottet. Riksdagens beslut liksom socialutskottets betänkande har överlämnats till socialstyrelsen, som har ansvaret för att pröva frågor om godkännande av tillämnad försöksverksamhet samt för att följa sådan verksamhet. Det finns enligt uppgifter från WHO inga vetenskapliga studier som kan bevisa att utdelning av sprutor och kanyler leder till en minskning av spridningen av HIV bland missbrukare. Utvärderingar i Holland och i England visar visserligen att de missbrukare som deltar i sprututbytesprojekt delar sprutor med andra i mindre omfattning än andra missbrukare. En sådan minskning har dock också konstaterats i t.ex. Stockholm där man inte har projekt av detta slag. Det visar att det är möjligt att påverka missbrukarnas riskbeteende också med andra insatser än sprututdelningsprojekt. Det bekräftas också av rapporter från bl.a. New York. Enligt hittillsvarande rapportering är för närvarande 522 missbrukare HIV-positiva. Ökningstakten har varit relativt konstant de senaste två åren. Ungefär 4-5 missbrukare rapporteras som HIV-positiva varje månad. Även om ökningen är begränsad är det oroande att smittspridningen inte minskar. Det är därför nödvändigt med fortsatta insatser mot den. Det finns dock inga planer på att lägga fram förslag som innebär ändring av riksdagens beslut från i våras om försöksverksamhet med sprutor och kanyler. Några skäl för en förändring av de principer för tillämpning som nu gäller har enligt min mening inte framkommit. Enligt uppgift från socialstyrelsen ser man inte heller där att det finns någon anledning att ändra gällande ordning. Socialstyrelsen har under oktober skrivit till samtliga sjukvårdshuvudmän och krävt att all verksamhet med utdelning av sprutor och kanyler skall prövas av socialstyrelsen eller upphöra. Socialstyrelsen hade också nyligen en överläggning med företrädare för ett antal huvudmän som visat sig intresserade av att starta försöksverksamhet. Två eller tre av dessa förväntas inkomma med ansökningar till socialstyrelsen före årsskiftet. Vidare pågår diskussioner mellan socialstyrelsen och medicinska forskningsrådet om hur en utvärderingsstudie kan utformas. Jag vill avslutningsvis betona att regeringen vill ge fortsatt prioritet åt insatser för att stoppa spridningen av HIV och aids. Regeringen håller också fast vid en restriktiv narkotikapolitik och fortsätter att arbeta efter den inriktning riksdagen uttalat, dvs. att den effektivaste åtgärden att stoppa spridningen av HIV inom missbrukargruppen är att nå alla som missbrukar intravenöst för provtagning, avgiftning och vård.

Fru talman! Jag ber först att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Även om svaret var väntat, tror jag att det är angeläget att denna markering görs av regeringen i en tid då vi av och till märker en uppgivenhet när det gäller kampen mot narkotikamissbruket. Kampen mot narko tikamissbruket måste bedrivas lika intensivt som kampen mot aids. Det var en mycket stor majoritet som stod bakom riksdagens beslut den 27 april som gällde hur vi skall ställa oss till sprututbytesprogrammet för narkotikamissbrukare. I interpellationssvaret nämns också att riksdagen skärpte kraven för försöksverksamheten och bl.a. gjorde den markeringen att Storstockholmsområdet inte fick ifrågakomma för försöksverksamhet. Som framgår av svaret finner varken regeringen eller socialstyrelsen anledning att ändra riksdagens beslut. Det känns bra. De läkare som vill sätta sig över riksdagsbeslutet hänvisar till läkarinstruktionens krav på alla läkare att handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns inget belägg för att detta är vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet än så länge. Det framgår också av interpellationssvaret att det inte finns några studier som kan bevisa att utdelning av sprutor och kanyler leder till en minskning av HIV bland missbrukare. I det här fallet kan de läkare som vill ha fri utdelning av sprutor alltså inte hänvisa till eller påstå att politikerna skulle ha satt sig över läkarinstruktionen. Spelreglerna är klara. Politikerna har inte överträtt sina befogenheter. Om läkarna, trots att det inte handlar om vetenskap och beprövad erfarenhet, ändå delar ut sprutor till narkotikamissbrukare, är det enligt min mening snarast fråga om kvacksalveri. Det är också ganska beklämmande och skrämmande att läsa hur en läkare i en artikel i en av våra huvudstadstidningar vill jämföra vårens riksdagsbeslut med många av Hitler-Tysklands politiskt fattade beslut som medverkade ”till fruktansvärda medicinska experiment och sorteringen av offer för gaskamrarna”. När man läser den läkarkommentaren blir man oroad och skrämd. Men jag styrks samtidigt i den uppfattningen att kampen mot narkotikamissbruket i första hand skall föras av föräldrar, socialarbetare, polis och tull. Fru talman! Hos de grupperna finns det rikligt med beprövad erfarenhet. Aidsfaran är inte över, som man ibland kan tro på grund av den tystnad som råder. Som framgår av socialministerns svar rapporteras 4-5 HIV-positiva missbrukare varje månad. Det är 4-5 för många. Men låt oss fortsätta med den restriktiva narkotikapolitik som riksdagen har beslutat om. Låt oss fortsätta att på olika sätt och med många medel föra kampen mot HIV och aids bland missbrukarna. Riksdagsbeslutet från april om avståndstagandet till sprututbytesprogrammet i stor skala var ett klokt beslut, ett beslut taget av politiker som känner ansvar för en konsekvent restriktiv narkotikapolitik och som målmedvetet för kampen mot spridningen av HIV och aids.

Fru talman! Jag har ingen att polemisera emot, i varje fall inte ännu. Liksom föregående talare skall jag be att få tacka för svaret, och jag känner mig mycket lugnad efter att ha fått höra att det inte finns några planer hos regeringen på att ändra de ställningstaganden som riksdagen uttalade i våras. Jag är helt ense med Gertrud Sigurdsen i det hon sade om att inriktningen på narkotikapolitiken här i Sverige ligger fast. Alla de yrkesgrupper som arbetar med problemen med narkotika och HIV-smitta får naturligtvis rätta sig efter de beslut som vi har fattat i riksdagen. Samtidigt tror jag att det vore mycket olyckligt om vi i detta allvarliga och nödvändiga arbete fastnade i en polarisering mellan olika yrkesgrupper. Det skulle inte vara fruktbart, utan det vi skall ha för ögonen är situationen för missbrukarna och för dem som har smittats. Utifrån interpellationssvaret skulle jag vilja ställa några frågor till socialministern. De beslut som vi fattade i våras i riksdagen innebar skärpningar gentemot regeringens förslag. Det ställdes bl.a. som krav att om man skulle bedriva sådan här verksamhet skulle den vara utformad så att det skulle ske en vetenskaplig utvärdering av den och verksamheten skulle bedrivas i samarbete med socialtjänsten. Som jag tolkade de beslut som vi fattade med stor majoritet i våras, skulle de, om de tillämpades, innebära ganska stora förändringar på den verksamhet som då bedrevs — och väl fortfarande bedrivs — i Malmö och framför allt i Lund. Jag skulle vilja fråga socialministern på vilket sätt riksdagsbesluten har påverkat de projekt som finns i Lund. I samband med att frågan var uppe i riksdagen i våras framkom att det pågick utdelning av sprutor på litet varierande grunder i olika landsting. Jag tror att det rörde sig om 20-25 landsting där det förekom någon form av sprututdelning. Jag vet inte i hur pass kontrollerade former detta skedde, men jag tror att det varierade. Vad har man gjort åt den utdelning som då pågick? I vilken grad överensstämmer den med det av riksdagen fattade beslutet, som innebär att utdelning bara skall få ske på tre ställen?

Fru talman! Även jag vill säga att jag tycker att det är mycket bra att socialministern så tydligt här säger att det inte finns några planer på att föreslå ändringar i riksdagsbeslutet om försöksverksamhet med sprutor och kanyler. Det är bra att socialministern inte finner några skäl till förändring av principerna för tillämpningen. Jag kan inte heller se att det skulle finnas några skäl till förändringar. Det har inte kunnat bevisas att utdelning av sprutor och kanyler skulle hindra smittspridningen. Man har inte heller kunnat bevisa att det skulle finnas personer som inte kan sluta med sitt missbruk och därför måste få sprutor och kanyler. Det går inte att säkert förutsäga att en person inte alternativt kan sluta missbruka. Att dela ut sprutor och kanyler är att ge upp inför narkotikamissbruket. Det strider också klart mot beslutet att kriminalisera narkotikakonsumtionen. Kampen mot narkotikamissbruket måste föras med samma kraft och envishet som kampen mot HIV och aids. I socialutskottets betänkande nr 21 från i våras står att samhället inte får, vare sig i ord eller handling, agera så att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra. Det kan inte betonas nog mycket. HIV-viruset och narkotikan kan båda vara ödeläggande, om än på olika sätt. Om vi prioriterar bekämpningen av det ena på bekostnad av bekämpningen av det andra kan de signaler som sänds ut få mycket omfattande konsekvenser. Uppfattas vi som om vi slappnar av i vår bestämda attityd mot narkotika kan följderna bli ödesdigra. I moderata samlingspartiet har vi mycket bestämda uppfattningar när det gäller synen på narkotikamissbruket och på missbrukarvården. Denna syn har vi redovisat många gånger i riksdagen. Vi har föreslagit längre vårdtider, flera vårdplatser och flera poliser så att bl.a. gatulangning kan bekämpas mer effektivt. Vi vill ha kriminaliseringen av narkotikakonsumtionen effektivare. Att mot den bakgrunden acceptera fri utdelning eller fritt utbyte av sprutor och kanyler till missbrukare vore otänkbart. Det finns inte heller något som tyder på att det skulle vara ett verksamt medel för att stoppa spridningen av aids. Det finns ingen verksamhet, i Sverige eller utomlands, som bevisar detta. Det är naturligtvis svårt att få ett vetenskapligt underlag. Det har vi förstått av verksamheten i Malmö och Lund. När det gäller den beslutade försöksverksamheten har vi moderater haft olika uppfattningar. Efter att länge ha följt arbetet med att begränsa HIV smittan kom jag själv fram till att en begränsad försöksverksamhet med mycket bestämda villkor kunde vara av värde för att få fram underlag för en vetenskaplig utvärdering och bedömning. Jag kunde då, om än med stor tvekan, acceptera försöksverksamheten, med den restriktivare hållning som socialutskottet intog och de begränsningar som utskottet har gjort. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ställa några frågor till socialministern. Det är delvis samma frågor som Gudrun Schyman har ställt, men jag vill ändå skärpa frågeställningarna litet. Kan socialministern för det första garantera att de två eller tre landsting som nu vill starta försöksverksamhet kommer att följa principerna utan undantag? Kan socialministern för det andra garantera att den utdelning av sprutor som tidigare har ägt rum i Sverige på flera platser nu har stoppats? Har för det tredje verksamheten i Malmö och Lund förändrats i enlighet med riksdagsbeslutet för att ge underlag för en vetenskaplig utvärdering? Hur vill socialministern för det fjärde intensifiera kampen mot narkotika, inkl. kampen mot gatulangningen, för att förhindra spridning av HIV? För det femte, kanske den viktigaste frågan, vad avser socialministern att göra för att bryta tystnaden kring HIV och aids? För närvarande utgörs det största hotet av att det är så tyst och att människor, särskilt unga människor, kan få uppfattningen att faran är över. Denna tystnad kan bli ödesdiger.

Fru talman! Vi är i Sverige överens om att föra en restriktiv narkotikapolitik. Målet för den politiken är att avskaffa allt missbruk. Vi talar nu om hur vi skall kunna bekämpa HIV-smittan bland de missbrukare som trots allt fortsätter att injicera narkotika. I den frågan har vi olika uppfattningar. Fru Sigurdsen och även socialministern säger att det inte finns något vetenskapligt säkert bevis för att metoden att tillhandahålla rena injektionsverktyg har positiva effekter. Det är nog sant. Mycket av vår narkotikapolitik och vår HIV-politik bygger icke på absolut säker sanning, utan på intuitiv klokskap, erfarenheter och uppfattningar som väl insatta experter har om effekten av olika strategier. I denna fråga finns en fullständigt entydig majoritet bland världens experter om att tillhandahållande av rena verktyg är en klok åtgärd från HIV bekämpningssynpunkt. Världshälsoorganisationen säger detta. När vi hade ett möte här i Stockholm med experter från Världshälsoorganisationen var alla överens om denna linje, utom delegaten från Sverige. När EG-staterna hade ett möte i våras var alla stater, utom en, överens om att det var en klok linje. Över hela världen finns en stark och klart entydig opinion bland experterna om att detta är en klok politik. I Sveriges riksdag råder däremot motsatt uppfattning. Det är djupt beklagligt och beklämmande att den oupplysta opinionen fortsätter att dominera i svensk politik. Ordet kvacksalveri har nämnts. Kvacksalveri, det är när politiker försöker fatta beslut som det ankommer på läkare att fatta, när politiker försöker lägga sig i behandlingsmetodiska frågor. Lyckligtvis tar det beslut som riksdagen har fattat på intet sätt över läkarinstruktionen. Riksdagen har gjort ett klart uttalande. Detta uttalande gäller som ett uttalande av riksdagen, som en opinionsyttring. Det är riktat till regeringen, som alla våra uttalanden. Men lyckligtvis har detta uttalande på intet sätt rättsverkningar som gör att det tar över de klara regler som finns i läkarinstruktionen.

Fru talman! Till Daniel Tarschys inlägg vill jag bara göra den kommentaren att det här i stor utsträckning blir en upprepning av de argument som framfördes i riksdagsdebatten den 27 april i år. Regeringen har, som jag sade i interpellationssvaret, inte anledning att frångå det uttalande riksdagen då gjorde. Denna verksamhet bör läggas upp i enlighet med de intentioner som det fanns en bred majoritet bakom i riksdagen. Jag tänker inte ytterligare kommentera de synpunkter som Daniel Tarschys har på innehållet i denna verksamhet. De framfördes i riksdagsdebatten, men det påverkade vid den tidpunkten inte riksdagens beslut. De konkreta frågor som Gudrun Schyman och Ann-Cathrine Haglund har ställt handlar bl.a. om på vilket sätt riksdagsbeslutet har påverkat den verksamhet som pågår i Lund och annan form av sprututdelning som pågått på olika håll i landet. Socialstyrelsen har i en skrivelse till sjukvårdshuvudmännen den 23 oktober redogjort för riksdagens beslut och den verksamhet som nu planeras. Socialstyrelsen skriver bl.a.: ”Socialstyrelsen vill härmed göra berörda landsting uppmärksamma på regeringens beslut att all pågående sprututdelning-/sprututbytesverksamhet omedelbart skall upphöra. Hälsooch sjukvårdsnämnderna, i samarbete med berörda verksamhetsföreträdare, skall planera för detta. Eventuell pågående utdelnings-/utbytesverksamhet skall avslutas snarast, dock senast den 1 januari 1990.” Det är alltså ett klart besked till huvudmännen att man skall upphöra med denna verksamhet senast vid årsskiftet. Det bör också vara ett svar på en del av de frågor som Gudrun Schyman och Ann-Cathrine Haglund ställde. Jag har fått uppgifter om att det pågår diskussioner med sjukvårdshuvudmannen om hur verksamheten i Lund skall läggas upp i fortsättningen. Jag förutsätter att de diskussionerna förs med utgångpunkt i den restriktiva hållning som riksdagen har uttalat sig för och med anspråk på att verksamheten skall läggas upp i samarbete med bl.a. sociala myndigheter och polis. Jag förutsätter också att man utgår från de anspråk på underlag för en vetenskaplig utvärdering som riksdagen har uttalat sig för. Det borde vara en självklarhet att diskussionerna förs från dessa utgångspunkter. Det finns ingen anledning att tro något annat. Socialstyrelsen har, som jag nämnde, så sent som i november haft en över läggning med intresserade landsting. Jag har inte några detaljerade rapporter om vad som där har framkommit. Det har i alla fall inte till mig framkommit någonting som tyder på att man skulle vara på väg att avvika från de uttalanden riksdagen har gjort. Ann-Cathrine Haglund frågade också vilka åtgärder regeringen planerar för att intensifiera kampen mot narkotika och hur man skulle bryta den tystnad som hon tydligen upplever har inträtt när det gäller frågan om aids. Till svar på den första frågan vill jag säga att vi hade en ganska ingående interpellationsdebatt så sent som i fredags här i riksdagen, då jag redovisade det arbete som pågår när det gäller kampen mot narkotika allmänt. Jag hänvisar till den ingående redogörelse som lämnades där. Den senaste fasen i denna kamp, som är ett ytterligare understrykande av den restriktiva inställning vi har i Sverige är att en grupp har utsetts där de närmast berörda myndigheterna med verkschefer skall ingå — polis, tull, socialstyrelsen osv. Den gruppen skall nu utforma ett program för de kommande åtgärderna när det gäller narkotikabekämpningen. En del i det programmet är bl.a. det manifest som rikspolisstyrelsen presenterade för bara några veckor sedan. Det har alltså helt nyligen startats ett arbete i denna riktning, men det pågår också, som jag redovisade i fredagens riksdagsdebatt, en hel del andra aktiviteter. När det gäller att bryta eventuell tystnad kring aidsfaran vill jag säga att aidsdelegationen fortfarande är i full verksamhet. Jag tror att Gertrud Sigurdsen, som delegationens ordförande, kan vara bättre än jag på att svara på frågor om delegationens aktiviteter. Vad jag vet planerar delegationen fortlöpande olika aktiviteter som gör att någon sådan tystnad om aidsfaran inte skulle behöva uppstå. Tvärtom, delegationen har många olika aktiviteter på gång för att uppmärksamma folk på den fara som fortfarande finns när det gäller HIV och aids.

Fru talman! Jag skulle vilja på nytt säga till socialministern att detta är ett betryggande svar. Jag hoppas att vi kan få någon redovisning av att det som man i dag har utlovat i ord händer i praktiken. Det kommer också säkert. Det har talats i debatten om experter och om vilka som är kvacksalvare — om det är läkare eller politiker. Mycket av denna debatt visar att det är mycket svårt att överlämna stora samhällsfrågor till experter. Experter har en tendens till ett snävare synfält. En grupp som utger sig för att vara experter och har uppfattningar om att man skall dela ut fria sprutor är smittskyddsläkare. De har alltså ett smittskyddsperspektiv. Vi som sitter i denna församling har ju ansvaret för ett vidare perspektiv och för att se till att smittskyddsperspektivet inte krockar med det lika stora perspektivet att bekämpa narkotikamissbruket. Dessutom finns det ett antal människor som arbetar inom narkomanvården, människor som också anser sig vara experter på narkotikamissbruk och på hur man bäst skall stävja det. Man skall nog inte överlåta till en viss typ av experter att fatta så allomfattande, samhällspolitiska beslut som kan få så stora konsekvenser. Jag tror att det är en bra avvägning att man tar vara på experternas kompetens och använder sig av den men inte låter experterna vara helt styrande. Många insatser som smittskyddsläkare gör är mycket bra, även om det inte handlar om att dela ut sprutor. Det kan handla om att visa hur man rengör sprutor. Man kan t.o.m. tillhandahålla vätskor för att underlätta rengöring. Det är en kvalitativt annan bedömning av läget, där kompetens och kunnande används för att hjälpa till i en situation utan att man för den skull stjälper det som andra yrkesgrupper gör. Det tycker jag är en nyanserad och bra avvägning, som vittnar om att man har en bra syn på sig själv och den resurs man utgör som medicinsk expert.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialministern säger att man följer upp den sprututdelning som har skett ute i landet och att man har tagit upp diskussioner med företrädare för verksamheten i Lund. Det är viktigt att man följer upp detta, så att verksamheten bedrivs i enlighet med riksdagens beslut och intentioner. När det gäller tystnaden om aids hänvisar socialministern till aidsdelegationen och Gertrud Sigurdsen. Jag sitter själv i aidsdelegationen. Vi har många aktiviteter på gång och har haft det länge. Men det råder ändå i massmedia en tystnad, som är fullständigt förödande, helt ödesdiger. Det är svårt att tränga igenom den. Det är svårt att säga att det bara är aidsdelegationen som skall göra det. Det är bra att aidsdelegationen finns och bedriver sitt arbete. Men det måste mera till för att HTV/aids skall finnas kvar på massmedias dagordning, för att man skall skriva och tala om det, så att det hela tiden ges information och påverkan sker. Det är inte minst viktigt för ungdomarna. Det växer ju hela tiden upp nya ungdomar som inte har varit med under det mest intensiva skedet av kampanjverksamheten. Det är oerhört viktigt att dessa ungdomar nås inte bara av en allmän information utan av en information som verkligen tränger fram och som verkligen påverkar. Det är naturligtvis viktigt för alla, men det är särskilt viktigt för ungdomarna. I detta arbete måste alla hjälpas åt, och alla måste hjälpas åt att föra denna debatt och se till att denna fråga förs upp på dagordningen.

Fru talman! Jag har inte så mycket att tillägga till det sista som Ann Cathrine Haglund sade. Vi har ungefär samma synsätt när det gäller behovet av information, att det är viktigt att nå ut med information till varje ny årskull av ungdomar som riskerar att komma i kontakt med narkotika och därmed i ökad utsträckning hamnar i riskzonen för aids. Jag förlitar mig naturligtvis inte bara på att aidsdelegationen bedriver ett aktivt arbete, utan jag menar att detta arbete måste ske på många olika fronter. Det finns ju kopplingar till den nya narkotikagruppen, men jag vill hävda att det även finns ganska starka kopplingar med den s.k. Athenagruppens informationsverksamhet. Athenagruppen har, såvitt jag förstår, gått ut på ett mycket bra sätt och nått fram till de grupper som är berörda, i första hand ungdomsgrupperna. Gruppen bedriver, inte minst i skolorna, ett mycket omfattande upplysningsarbete. Vi är helt överens om att detta informations arbete måste ske på flera olika sätt. Sedan kan vi naturligtvis inte, vilket Ann-Cathrine Haglund är mycket medveten om, styra massmedierna. Vad vi kan göra är att uppmärksamma massmedierna på detta. Men när det gäller urval av nyheter m.m. kan vi inte påverka massmedierna.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Regeringen beslöt den 1 oktober att införa visumtvång för bulgariska medborgare. Man har i DDR, Östtyskland, medvetet struntat i detta. Det är inte första gången sådant händer. Det har skett tidigare under 1980-talet. Oavsett vad statsrådet här säger, är det uppenbart att de tusentals turkbulgarer som lyckats komma till Sverige via DDR, trots att de inte haft svenskt inresevisum, inte hade varit här i dag om detta inte skett. Det kan vi vara överens om. Sedan kan vi diskutera i vilken grad de är förföljda eller ej. Jag är glad över att statsrådet här säger att man påpekat för östtyska myndigheter att visering krävs. Men det har man också gjort förut. Om de nu fortsätter att strunta i svenska visumregler, vilken åtgärd avser då regeringen att vidta?

Herr talman! Vi kan vara överens om en sak: Hade dessa tusentals turkbulgarer sökt visum i Bulgarien för att åka till Sverige hade de icke fått det. Det gäller i varje fall större delen av de många turk-bulgarer som i dag har kommit till Sverige. Jag har ett tips till statsrådet. År 1985 hände exakt samma sak när det gällde iranier. Man kvarhöll då de östtyska färjorna i Trelleborg och gjorde utredningarna ombord. Det kostade 11-12 timmar extra i väntetid varje dag. Efter 14 dagar vek sig östtyskarna och började ta hänsyn till svenska bestämmelser. Kan man vänta sig ett liknande agerande i det här fallet?

Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt att de som kommer hit skall få sin sak prövad. Vi kan inte skicka dessa människor tillbaka till Östtyskland, det är helt uppenbart. Men det vore ändå ärligt av statsrådet att erkänna att vi i Sverige i dag aldrig haft så många turk-bulgarer som sökt asyl om Östtysk land hade respekterat de bestämmelser som den svenska regeringen fastställt.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

Jag fick av utrikesministerns svar uppfattningen att Sverige kommer att fortsätta att föra fram denna uppfattning i kontakterna med Irak och i FN och övriga internationella sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet kunde man under rubriken ”Sovjet slapp frågor om Wallenberg” tisdagen den 14 november läsa följande: ”Frågan om Raoul Wallenbergs behandlades bara i förbifarten när utrikesminister Sten Andersson förra veckan besökte Moskva.” Med hänvisning till UD:s informationssekreterare sägs det att frågan berördes vid ett enda tillfälle. Jag är därför tacksam för att utrikesministern nu har gett sin version av de samtal som fördes, och jag utgår naturligtvis från att den är riktig. När Raoul Wallenberg-föreningen för en dryg månad sedan var inbjuden till Moskva överlämnades en lista på ett tjugotal vittnen, som alla säger att de har träffat Wallenberg efter den tidpunkt vid vilken Sovjet påstår att han har avlidit. Det senaste vittnesmålet är så aktuellt som från år 1981. Dessa vittnesmål har ansetts äga en mycket hög trovärdighet. Vid en frågedebatt här i kammaren den 24 oktober ställde jag frågan om utrikesministern vid sitt besök i Moskva skulle följa upp denna del av ärendet så att vittnesmålen blir ordentligt genomgångna. Utrikesministerns svar den gången var mycket kort och koncist och innehöll bara ett enda ord, nämligen ja. Det var självfallet det mest positiva svar som jag kunde få på frågan. Jag har full förståelse för att detta är något som tar tid; det är inte något som man klarar av under en utrikesministers korta besök i ett land. Jag vill dock följa upp frågan och undrar om utrikesministern redan i dag kan ge en redogörelse för diskussionerna i denna del av ärendet.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

När jag för en månad sedan ställde frågan om hur detta skulle påverka utrikesministerns och regeringens agerande i frågan ville utrikesministern avvakta dels sitt samtal med Wallenberg-föreningen, dels, förmodar jag, den kommande resan till Sovjet. Därför ber jag att få upprepa frågan: Hur bedömer utrikesministern att regeringens framtida agerande kommer att påverkas av den senaste månadens händelser? Har utrikesministerns egen resa på något sätt påverkat denna bedömning?

Herr talman! Jag är tacksam för detta klarläggande och denna bedömning från utrikesministerns sida. Händelseutvecklingen under den senaste månaden är oväntad, men kanske ändå inte helt sensationell. I olika riksdagsdebatter och i andra sammanhang har synpunkter framförts om att en ny ledning i Sovjet utan några prestigebindningar till frågans tidigare handläggning, förmodligen kan komma att se litet annorlunda på frågan. Jag tycker det finns en nyckelmening i utrikesministerns svar, nämligen att Raoul Wallenbergs öde inte var unikt. Det är just därför det är så oerhört viktigt att driva den här frågan. Förmodligen har väldigt många människor drabbats på samma sätt. Låt mig avsluta med att ställa ytterligare en fråga. På vilket sätt kommer regeringen närmast att följa upp den här frågan?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Sten Andersson borde enligt min mening ha sagt att man skall avskaffa det visumtvång som nu finns. För ett eller två år sedan föreslog den då sittande östtyska regeringen att visumtvånget skulle avskaffas, men Sverige har hitintills sagt nej. Nu säger Sten Andersson i sitt svar att det beror på att det troligtvis fortfarande finns ett utvandringsbehov i Östtyskland. Det är därför vi måste ha kvar visumtvånget. Jag tycker att detta är en oförskämdhet mot de östtyska medborgarna. Här har man — med all rätt — anklagat den tidigare regimen för att stänga inne sitt folk. När nu denna odemokratiska regim har sparkats i väg, muren har rivits och gränsen har öppnats vidhåller vi i Sverige att vår mur vid Trelleborg skall vara kvar. Vi vidhåller en diskriminering som säger: Ni får tolv timmar, kära DDR-medborgare. Sedan tas deras pass, och efter tolv timmar måste de åka tillbaka. Detta är diskriminering! Så gör vi inte mot de västtyska medborgarna. I och med att muren revs — jag anser den vara riven; den är borta för tid och evighet — så vandrar hundratusentals DDR-medborgare till Västtyskland varje helg, men de vandrar tillbaka. Detta måste ändå Sten Andersson känna till. Detta är det faktiska förhållandet i dag. DDR-medborgarna vill stanna kvar i Östtyskland efter att nu ha fått andas också utåt mot västvärlden. Jag anser att Sten Andersson snabbt bör se till att ta bort visumtvånget för DDR-medborgarna. Det finns ingen risk för att vi skall få ha dem kvar här. Och vi har instrument som vi kan använda så att den situationen inte uppstår.

Herr talman! Det låter bra. Jag menar att östtyskarna skall ha turisttillträde till Sverige precis som medborgarna från alla andra länder som vi har avtal om viseringsfrihet med. Jag anser inte att risken finns att de östtyska medborgarna skulle åberopa politiska skäl för att få stanna i Sverige. Och vi kan konstatera att dessa skäl i dag inte är lika starka, jag skulle vilja säga att de nästan är borta eller att de i varje fall kommer att försvinna i och med den process som nu pågår med våldsam hastighet i DDR. De politiska skäl som kan åberopas för att få stanna som flykting har således reducerats, och de kommer att försvinna ganska snart såvitt jag förstår. Då finns det ingen anledning att hysa denna rädsla och se detta som ett bekymmer. Sten Andersson och jag brukar vara överens om mycket. Jag hoppas att vi kan bli överens också i denna fråga och att visumtvånget försvinner ganska snabbt.

Herr talman! Detta är riktigt. Jag är helt överens med utrikesministern om att det fortfarande finns vissa politiska partier eller grupperingar som sitter trångt och inte är legaliserade. Men jag utgår från att vi båda skall bidra till att också dessa grupperingar blir legaliserade. Jag utgår också från att denna vilja finns i DDR hos dem som nu sitter vid makten. Om inte viljan finns kommer makthavarna ändå att bli tvingade att delta i denna process med tanke på den starka oppositionsrörelse som nu finns, som väller fram och som inte går att stoppa. Det är klart att östtyskar kan komma att söka asyl här. Men det kan ju inte vara något problem. Jag tror att man i denna situation lättare löser problemen genom att införa viseringsfrihet, dvs. avskaffa viseringen mellan DDR och Sverige resp. Sverige och DDR.

Herr talman! Marianne Samuelsson, Gunnar Björk och Jan Strömdahl har frågat mig om grunderna för ett förslag om nedläggning av vissa nordiska institutioner inom Nordiska ministerrådets budget och om den svenska regeringen ger sitt stöd till förslaget. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Nordiska ministerrådet, i detta sammanhang kulturoch utbildningsministrarna, har efter rekommendation från Nordiska rådet beslutat om en handlingsplan för att vitalisera och effektivisera det nordiska kultursamarbetet. Kulturhandlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att öka kultur-, utbildnings och forskarutbytet i Norden. Bland reformerna kan nämnas Nordisk Film och TV-fond, NORDPLUS-programmet, dvs. Nordiskt Program for Laerare, Uddannelsesogende och Studerende, vidare stöd till nordiska nätverk för forskarutbildning samt olika åtgärder för att öka det fria kulturutbytet och språkförståelsen i Norden. Finansieringen skall enligt beslutet ske inte bara genom ökningar av budgetramen utan också genom omprioriteringar inom kultursektorns budget. Nordiska rådet behandlade planen vid sessionen i Oslo förra våren och tillstyrkte den. För att förverkliga åtagandena i kulturhandlingsplanen har, bl.a. efter anmaningar av de nordiska samarbetsministrarna, ett förslag till handlingslin jer för finansieringen tagits fram av en särskilt tillsatt arbetsgrupp inom Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt utbyte. Nordiska ministerrådet har vid möte i går diskuterat finansieringsfrågan. Ministerrådet tog inte ställning till de konkreta förslagen i arbetsgruppens rapport men underströk vikten av flexibilitet i det nordiska kultursamarbetet och påpekade att omprioriteringar är nödvändiga för att det skall kunna tas nya initiativ inom gällande budgetramar. Ministerrådet beslutade att sända rapporten till Nordiska rådets kulturutskott. Ministerrådet tar sikte på att intentionerna i förslagen skall beaktas i arbetet med kulturbudgeten för år 1991.
Herr talman! Jag ber att få tacka ministern för svaret. Jag är däremot inte riktigt nöjd med svaret. Det talar inte riktigt om vad man egentligen är ute efter. Det andas nedskärningar och omprioriteringar inom gällande budgetramar. Vi har på Nordiska rådets möten enligt min mening ganska klart understrukit vikten av ett nordiskt samarbete och att man satsar på ett sådant. Man blir då fundersam när det strax efter detta möte kommer pressinformation och en rapport i vilka föreslås nedläggningar av vissa institutioner utan att det egentligen motiveras varför just dessa institutioner skall läggas ned. Detta är väl kanske den stora frågan här. Naturligtvis skulle man kunna tänka sig omprioriteringar inom kulturarbetet, men man måste när man gör en rapport klart tala om varför omprioriteringar skall gälla just vissa institutioner, varför just dessa väljs ut. Det vore också intressant att få veta vilka intentioner ämbetsmannakommittén har haft när den har utrett denna fråga. Detta bekymrar mig ganska mycket. Kulturen är nämligen otroligt viktig i det nordiska samarbetet, och vi har lyckats mycket bra när det gäller att hålla kulturen vid liv genom att utöka verksamheten och därigenom få människorna i Norden att känna samhörighet. Med tanke på all harmonisering i fråga om EG känns det ännu mer viktigt att vi får behålla vår nordiska kultur och att vi satsar på den. Jag vill därför ha ett rakt svar på följande fråga: Skall man skära ner på det nordiska kultursamarbetet, och varför har man valt just dessa institutioner?
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Vi har inom det nordiska samarbetet arbetat fram en ganska omfattande kulturhandlingsplan som antogs vid Nordiska rådets session i Oslo 1988. Ambitionen i denna handlingsplan var att en ganska ordentlig satsning skulle göras på kulturområdet i Norden. Det sägs ibland att kulturen är kittet i det nordiska arbetet. Tyvärr anslogs inte de pengar som man hade hoppats på, vilket är mycket beklagligt. Uppenbarligen är detta en effekt av att man inte fick fram de pengar som man hade räknat med när handlingsplanen antogs. Det visar också att ministerrådet tog litet lätt på finansieringsfrågorna när det diskuterade kulturhandlingsplanen. Det är bra att statsrådet nu säger att frågan skjuts framåt i tiden. Marianne Samuelsson och jag får väl diskutera denna fråga i kulturutskottet i Nordiska rådet och ta ställning till budgeten där. Men det är utmärkt att man skjuter — Prot. 1989/90:34 upp beslutet. : 28 november 1989 Jag anser emellertid att det är anmärkningsvärt att vi som satt i kulturut=== 2 valget i Mariehamn inte fick denna information redan där. Det enda jag kritiserar i svaret är att detta beslut har fattats utan att kulturutskottet har informerats ordentligt. Svaret andas också en del av de bekymmer som beslutsfattarna inom Nordiska rådet har. Detta får vi diskutera i ett annat sammanhang. Jag tackar alltså statsrådet för svaret och hoppas att vi gemensamt skall kunna arbeta för att det skall finnas pengar kvar till NORD PLAN.

Herr talman! Det är egentligen mer centrala och principiella frågor som ligger bakom denna rapport än vad som kan komma till uttryck i debatten om varför man väljer att föreslå nedläggning av den ena eller den andra namngivna institutionen. Utgångspunkten är en kulturhandlingsplan, i vilken vi har sagt och varit överens om att det är nödvändigt att få en massivare uppslutning bland nordiska medborgare för ett nordiskt samarbete för att det nordiska samarbetet skall bli tydligt. Vi har kunnat konstatera att vi under åren har byggt upp en kedja av institutioner som i realiteten binder huvuddelen av resurserna. Dessa resurser satsas ofta på t.ex. utkantsinstitutioner, kulturhus i Torshavn eller Reykjavik, som tar en betydande del av resurserna, eller på institutioner av den typ som finns nämnd i ämbetsmannarapporten, Nordiska institutet för folkdiktning, för Asienstudier, för samhällsplanering eller för sjörätt. Jag för min del har sagt att jag tycker att det är väsentligt att vi kan få fram pengarna för Filmoch TV fonden, som kan beröra alla medborgare, och att vi kan få fram pengar till ett NORDPLUS-program, som ger möjlighet till studentutbyte som kan beröra ett stort antal unga medborgare i landet. Jag anser därför att det vore oförsvarligt att säga: Omprioriteringar gör vi under förutsättning att vi inte behöver välja bort något. Det är meningslöst. Alla ropar entusiastiskt på 11 omprioriteringar, när vi sitter i våra möten och säger att vi måste ha en annan ordning än den nuvarande, då resurserna binds upp så totalt vid befintliga institutioner. Mot denna bakgrund har jag accepterat att ta fram ett förslag, och detta tas inte fram på ett kuppartat sätt. I förslaget redovisas i klartext för de berörda vilka institutioner det är fråga om. Det är det vi har gjort i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tycker trots allt att detta sker på ett kuppartat sätt. Vi hade ju ganska nyligen ett möte med kulturutskottet i Nordiska rådet. Då hade en redogörelse kunnat lämnas om vad denna rapport skulle innehålla. Dessutom måste det innebära en chock för de personer som arbetar på dessa institutioner att i ett pressmeddelande läsa att deras institutioner skall läggas ned. Hur blir det då med entusiasmen och arbetsglädjen för kvarvarande personal? Självfallet funderar dessa personer på att söka sig nya jobb, när de inte får några besked utan då allt bara svävar i luften. Dessutom tycker jag att det i hög grad verkar vara osthyvelsprincipen som gäller i detta sammanhang, eftersom man har valt en institution i varje land utan att se om man kan skära på något annat sätt i stället för att stänga en hel institution. Man kanske kunde göra nedläggningar på andra sätt.
Herr talman! På Nordiska rådets session i Oslo borde man kanske inte ha fattat beslut om en så omfattande handlingsplan som man gjorde om det inte är möjligt att finansiera den ordentligt. Jag accepterar i och för sig att prioriteringen av pengarna ses över. Vi i Nordiska rådets kulturutskott har fattat beslut om en översyn av hur stor del av pengarna som går till t.ex. fasta tjänster. Det kan vara bra att få reda på det. I Sverige har vi ju ibland prioriterat folkrörelsernas arbete.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

Herr talman! Till Jan Strömdahl: Jag har inte tagit ställning till NORD PLAN eller någon av de institutioner som finns och är alltså inte beredd att här i dag föra en debatt om huruvida NORDPLAN uppfyller det ena eller - Prot. 1989/90:34 andra kriteriet. Jag vet också att NORDPLAN kan redovisa mycket betydel 28 november 1989 sefulla insatser. Å andra sidan kan jag ändå vara beredd att ställa fråganhuruvida man på sikt över Nordiska ministerrådets kulturbudget skall finansiera varje typ av sådana institutioner eller finna annan finansiering. För Gunnar Björk och även för de övriga som ställt frågor här vill jag påpeka att de nordiska samarbetsministrarna i Mariehamn denna månad har givit stramare anvisningar för budgeten 1991. Vi har alltså ingen expansion att arbeta med. Så till Marianne Samuelsson: Nej, det här ”kuppas” inte fram — det redovisas vilka institutioner som kan komma i fråga, därest vi vill skapa de ytterligare ramar som parlamentarikerna har beställt. Obehaget är naturligtvis att man nu talar om vad en omprioritering innebär. Det är ju alltid tjusigare att använda termen utan att behöva exemplifiera.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att ministern talar om att han i nuläget inte tar ställning till vilka institutioner som skall läggas ned eller vad som skall omprioriteras. Det är klart att detta måste diskuteras vidare. Jag hoppas också att ministern meddelar institutionerna, så att de vet om vad som kommer att ske och det inte skapas en onödig oro bland personalen innan man har diskuterat fram ett slutligt ställningstagande. Jag tycker fortfarande att pressinformationen är klantig i det här fallet. När det gäller omprioriteringar måste det finnas fler möjligheter att diskutera än just bara fyra institutioner, en i varje nordiskt land.
Herr talman! Låt mig då ta upp den formella sidan av saken med utgångspunkt i det som Jan Strömdahl senast sade. Jag tycker faktiskt inte att en ämbetsmannagrupp i Nordiska rådet, om den får i uppdrag att inför ministerrådet redovisa vad en omprioritering konkret kan innebära, på grundval av ett sådant allmänt uppdrag av ministrarna skall störta ut och föra någon form av MBL-förhandlingar eller andra förhandlingar med dem som är anställda på institutionerna i fråga. Hade denna ämbetsmannagrupp störtat ut och börjat förhandla om nedläggning, då tycker jag att parlamentarikerna med fog hade kunnat invända mot en sådan hantering. En arbetsgrupp redovisar vad som kan bli nödvändigt, därest man vill få fram 30 miljoner. Däref 13 ter inleds en process där de som har att ta ställning, nämligen ministerrådet, ytterst med förankring hos de parlamentariker som ingår i Nordiska rådet, för de diskussioner som behövs direkt med dem som är berörda, de som arbetar på ifrågavarande institutioner. Jag anser att det hade varit opassande, därest ämbetsmannagruppen hade haft slutförda förhandlingar bakom sig när den lämnade sin rapport.

Herr talman! Naturligtvis skall det här gå rätt till formellt sett. Jag kan inte tänka mig att en ämbetsmannagrupp har i uppgift att förhandla och besluta — det måste väl ändå ske på en annan nivå. Men trots det kan jag inte tycka att det gått rätt till när man inte informerat berört utskott, trots att man så nyligen hade möjlighet till det. Det hade funnits möjlighet, anser jag, att lämna fram den här rapporten för tre veckor sedan när utskottet var samlat. När det gäller ministermötet är det skönt att höra att ni inte har fattat beslut, men om jag fattat det hela rätt hade ni lika väl kunnat fatta beslutet om att de här fyra institutionerna skulle skäras ned. Då hade vi stått här nu utan möjlighet att påverka.
Herr talman! Den här procedurdiskussionen är mycket intressant. Jag noterar en spänning mellan vad Jan Strömdahl säger och det som Marianne Samuelsson säger. Jan Strömdahl tycker att det är stötande att en arbetsgrupp, som inte har någon beslutsrätt och är utan relation till dem som är anställda, inte springer omkring och informerar de anställda på egen hand som om den vore en beslutsgrupp. Marianne Samuelsson tycker i och för sig att denna ämbetsmannagrupp hade bort träda i direkt kontakt med kulturutskottet i Nordiska rådet. Då måste jag påminna om att det faktiskt är ministerrådet och regeringarna som står i ansvarsställning till utskottet, Nordiska rådet och de institutioner som är berörda. Jag tycker att det är rimligt att man upprätthåller någon elementär ordning om var det parlamentariska ansvaret finns. Om ministerrådet hade fattat ett beslut i går, hade vi med anledning av ett sådant varit parlamentariskt ansvariga. Ämbetsmannakommittén har aldrig något parlamentariskt ansvar gentemot utskottet eller de anställda.

Herr talman! Vad ministern säger nu är ju att ministerrådet mycket väl hade kunnat fatta ett beslut i går om att dra ned på de här institutionerna. Frågan är: Vad hade hänt då? Hade institutionerna över huvud taget kunnat vara med i debatten om sin framtid? Och hur hade vi parlamentariker som är valda till utskottet kunnat vara med?
Herr talman! Regeringsledamöterna, ministerrådets ledamöter, är ansvariga inför sina parlament. Det är svaret på frågan.
Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag är beredd att ställa krav på berörda kommuner att redovisa planer för hur studenternas bostadsbehov skall klaras innan ny eller utökad utbildning förläggs till en ort. Enligt min erfarenhet brukar de berörda kommunerna vara mycket intresserade av att få utökad högskoleutbildning. Expansionen av högskoleutbildningen i framtiden kommer sannolikt att vara begränsad. I de fall det blir fråga om utbyggnad kommer jag naturligtvis att ta hänsyn till möjligheterna att bereda nytillkomna studenter bostad. De största problemen när det gäller studenternas boende finns i huvudsak på de större högskoleorterna och beror på den dimensionering av högskolan som redan är beslutad. Då det knappast är aktuellt att genomföra några större minskningar av studerandeantalet vid universiteten är det nödvändigt att kommunerna och berörda myndigheter intensifierar ansträngningarna för att lösa problemen. I övrigt vill jag hänvisa till bostadsministerns svar den 7 november på en fråga från Birger Andersson om regeringens initiativ för att förbättra bostadssituationen på kårorterna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. Jag är tyvärr inte nöjd med detta, med tanke på den nuvarande situationen på högskoleorter 15 na och när det gäller eventuellt tillkommande högskoleorter. Jag har i egenskap av ledamot av regeringens ungdomsboendedelegation varit ute och rest i ett antal kommuner och har då frågat hur man löser bostadsfrågan för studenterna. Intresset har varit väldigt blandat. Jag skulle vilja be utbildningsministern om ett förtydligande av sitt svar. Det gäller då detta med att ta hänsyn till möjligheterna att bereda nytillkomna studenter bostad. Jag frågade om utbildningsministern var beredd att ställa krav på kommunerna att dessa skall visa upp planer för hur man löser bostadsfrågan när utbildning tillkommer eller flyttas. Om man tittar i regeringens budget, ser man att det finns en del nya utbildningar — bl.a. skall en journalistutbildning med 30 platser förläggas till en ort i norra Sverige. Det är viktigt att regeringen utnyttjar alla möjligheter som finns för att få fram nya bostäder till studenterna. Det är också viktigt att utbildningsministern på sin kant följer upp det som bostadsministern sade häromveckan och att de samlade resurser som regeringen har utnyttjas.
Herr talman! Det är klart att det som bostadsministern sade för två veckor sedan också är regeringens uppfattning. På den punkten hänvisar jag ju till vad bostadsministern sade. När det gäller frågan om vad jag menar med att ta hänsyn till möjligheterna i detta sammanhang är innebörden av detta uttalande att jag inte anser det vara möjligt eller lämpligt att ha någon form av villkorskoppling. Riksdagen kan ju tycka att det på en viss ort behövs viss utbildning och vara beredd att förlägga platser till den orten. Men då kanske man säger i kommunen i fråga: Vi tänker inte bygga bostäder. Riksdagen skulle då vara förhindrad att fatta beslut om att lokalisera utbildning till den orten. Jag kan alltså inte se att en sådan villkorskoppling är lämplig. Därför har jag i mitt svar på Kent Carlssons fråga valt att säga ”ta hänsyn till”.

Herr talman! Jo, kommunerna är hungriga på högskoleplatser. Men i min fråga begär jag inte att utbildningsministern skall ställa kravet att nya bostäder skall byggas, utan vad det handlar om är att man skall redovisa planer för hur frågan om studenternas bostadsbehov skall lösas innan man förlägger utbildning till en viss ort. Det kan innebära att man visar på hur det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas. Det var det kravet som jag undrade om utbildningsministern var beredd att ställa i samband med diskussioner om var ny utbildning skall placeras.
Herr talman! Jag skall gärna se till att vi i alla sammanhang när vi diskuterar med kommunerna tar upp och beaktar bostadsfrågan för studenterna utan att det för den skull — och därmed hoppas jag att vi kan vara överens — behöver innebära någon form av byråkratisk ordning som kunde försena pla = Prot. 1989/90:34 neringsprocessen. Jag skall således se till att vi tar upp den frågan. 28 november 1989
Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att låta högskolan i Kristianstad själv bestämma lämplig utbildningsort för sin polymertekniska utbildning. Bakgrunden till frågan är det förslag som UHÄ har lämnat om takten och innehållet i uppbyggnaden av den nya ingenjörsutbildningen under den närmaste treårsperioden. I det sammanhanget har UHÄ också föreslagit att ett anal nuvarande lokala linjer inom det tekniska området skall fogas in i den nya ingenjörsutbildningen Jag vill framhålla vad som betonades i regeringens proposition om den nya ingenjörsutbildningen, nämligen att reformeringen av ingenjörsutbildningen i stor utsträckning måste bygga på resursmässig samverkan mellan gymnasieskolan och högskolan i fråga om lärare, lokaler och utrustning. För närvarande regleras den påbörjade försöksverksamheten med ingenjörsutbildning så, att regeringen har angivit på vilka orter utbildningen skall bedrivas. Syftet bakom detta är att såväl högskolor som kommuner skall ges goda planeringsförutsättningar för de förändringar som skall förberedas. Ärendet bereds inom utbildningsdepartementet inför nästa års budgetproposition och jag är därför inte beredd att nu besvara frågor om enskilda utbildningar.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet så mycket för svaret. På högskolan i Kristianstad finns det en särskilt intressant utbildningslinje för polymerteknik. Det har gjorts stora satsningar där. Åtskilliga miljoner har satsats på investeringar. Man har lyckats anskaffa många kvalificerade lärare. Utbildningen har gott rykte både nationellt och internationellt. Men i nuläget finns risken enligt uppgifter från högskolans rektor att utbildningen läggs ned helt i onödan. Man frågar sig: Vad är då orsaken? Jo, orsaken är att universitetsoch högskoleämbetet vill flytta utbildningen till annan ort. Man vill flytta den från Kristianstad till Hässleholm — utan någons begäran härom, till allas förvåning och mot mångas vilja. Min bedömning är den att det här är ett uttryck för, skulle jag vilja säga, klåfingrig centralbyråkratism. Statsrådets svar innehåller inte något bestämt besked. Jag tolkar emellertid svaret så, att statsrådet i varje fall i någon mån försvarar UHÄ. Men jag noterar att regeringen i propositionen sade att syftet var att ge goda planeringsförutsättningar. UHÄ:s agerande här har dock åstadkommit precis den motsatta effekten. Då undrar jag: Är statsrådet be redd att återställa planeringslugnet i Kristianstads län och på Kristianstads högskola?
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar bereds den här frågan inom regeringskansliet. Jag kan därför inte ge besked om vilka förslag regeringen kommer att lägga fram. Låt mig bara säga att det grundläggande för regeringens hantering av detta ärende är den proposition som lades fram förra året. Dessutom är det en allmän strävan att vi inte skall ha för många orter med sådan här utbildning. Men samtidigt vill jag gärna notera att jag självfallet inte har kunnat undgå att få information om det som Bengt Harding Olson betonar när han talar om att saker sker till allas förvåning och mot mångas vilja. Jag har alltså vid en överläggning med företrädare för högskolan i Kristianstad fått högskolans och länets företrädares uppfattning redovisad för mig. Detta ingår naturligtvis i det underlag som regeringen har att ta ställning till.
Herr talman! Det är riktigt att det har förekommit en uppvaktning i detta sammanhang. Men det är också angeläget att frågan tas upp i parlamentet. Naturligtvis är det UHÄ:s förslag. Men propositionen är regeringens. Det finns tre punkter som är intressanta här. Den första punkten gäller syftet, som jag nämnt. UHÄ motverkar propositionens syfte. När det gäller den andra punkten talar man om resursmässig samverkan. Men den flyttning som UHÄ är inne på kommer att innebära en resursmässig förstörelse i form av en nedläggning av linjen. Den tredje punkten tas inte upp i regeringens proposition. Men jag skulle ändå vilja ha ett svar från statsrådet. Man talar om samverkan mellan högskola och gymnasieskola. Jag utgår då från att det också skall vara samverkan mellan högskolan och UHÄ. Det tror jag vore lämpligt. Eller hur anser statsrådet att man annars kan åstadkomma en samordning mellan regeringens proposition och UHÄ:s förslag?
Herr talman! Jag upprepar att jag får tillfälle att i kommande proposition redovisa regeringens ställningstagande. Låt mig vid detta tillfälle bara tilllägga att den diskussion vi har fört här i dag naturligtvis lämnar ytterligare värdefullt underlag i den beredningsprocess som pågår.
Herr talman! När det gäller handläggningen av utbildningsärenden i utbildningsdepartementet noterar jag att en central myndighet, i detta fall UHÄ, utan varje kontakt har kört över ett viktigt regionalt organ. Jag tror på Bengt Göranssons ord att det inte har fastställts någon ny rutin inom departementet utan att det är ett olycksfall i arbetet. Jag vill slutligen bara vädja till statsrådet att han följer intentionerna i pro positionen — då blir slutresultatet realistiskt och utbildningsvänligt, och då = Prot. 1989/90:34 blir vi glada i vårt län och vid vår högskola. 28 november 1989 Överläggningen är härmed avslutad. Svar på frågor

Herr talman! Sverre Palm har frågat industriminister Ivar Nordberg vilka åtgärder denne är beredd att vidta för att säkerställa industrisysselsättningen i Strömstad. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan är ställd mot bakgrund av Electrolux koncernstyrelses beslut att man avser att inleda förhandlingar enligt medbestämmandelagen med de anställdas organisationer om nedläggning av Strömstadsfabriken. Så länge dessa förhandlingar pågår är jag inte beredd att kommentera ärendet. Jag vill understryka att jag förväntar mig att näringslivet tar sitt regionalpolitiska ansvar. Detta innebär att företaget tar ansvar för sin personal och för sysselsättningen i sin region i vidare mening. Enligt vad jag har erfarit har länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län tillsammans med Uddevalla Invest och Strömstads kommun en hög beredskap. Detta fråntar inte företaget dess ansvar. Regeringen följer utvecklingen i Strömstad med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den oro vi känner i mellersta och norra Bohuslän för en akut arbetsmarknadskris. Det går bra för Sverige. Vi har alla hjul i gång, kan man säga. För norra och mellersta Bohuslän ser vi en annan bild målas upp. Över 1000 jobb riskerar att avvecklas. Det gäller 280 jobb vid Electrolux i Strömstad, över 100 jobb vid Pingvin i Brastad — här kan påpekas att andelen kvinnor är hela 90 90 —, ca 60 jobb vid Foodia i Ellös och 30 vid Flodins Filter i Lysekil. I Uddevalla hotas 400 jobb på I 17. Till detta kommer säkert 200 jobb inom serviceoch tillverkningsindustrin att läggas ned. För att sätta in Strömstad i ett riktigt perspektiv vill jag framhålla att en avveckling av 280 jobb i Strömstad motsvarar 11 000-12 000 jobb i Göteborg. Av de 280 anställda vid Electrolux är 90 över 50 år, och andelen kvinnor är 100. Antalet trotjänare är stort. De har alltså jobbat där sedan fabriken startade. Det finns flera fall där båda i en familj jobbar på Electrolux, och dessa drabbas särskilt hårt av att bli arbetslösa. Företaget har som en punkt i skälen för avvecklingen angivit dåliga kommunikationer. Jag vill starkt understryka behovet av förbättringar inom detta område. Vi behöver i Bohuslän en upprustad bohusbana och förbättrade vägar, såväl E 6 som länsvägarna. 19 Min följdfråga till ministern blir: Kan vi räkna med att ministern och rege ringen följer utvecklingen i Strömstad och även i norra och mellersta Bohuslän?
Herr talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt att den positiva utvecklingen i Uddevalla och Trollhättan-Vänersborgs-regionen utnyttjas för att förstärka de områden som inte har haft samma stadga och framåtanda. En del av det som Sverre Palm nu beskriver handlar om verksamheter som är utsatta för en stark strukturomvandling, och det är då viktigt att man tar vara på den arbetskraft som finns där och flyttar ut de verksamheter som har möjlighet att utvecklas också kommande årtionde och framöver. Jag vet att det här sker ett nära samarbete mellan departement och länsmyndigheter, t.ex. med utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden.

Herr talman! Sigge Godin har frågat om jag kan redogöra för hur regeringen handlägger en ansökan om regionalpolitiskt stöd för skapandet av ett tjänsteoch utvecklingscentrum i Örnsköldsvik. Regeringens handläggning av stödärenden följer ett för flertalet ärenden likartat mönster. Detta kan i korthet beskrivas så, att efter det att ansökan har inkommit begärs yttranden av berörda myndigheter. Därefter tas erforderliga kontakter med den sökande innan ärendet avgörs. Detta förfarande gäller också för Örnsköldsviks kommuns ansökan om bidrag till ett tjänsteoch utvecklingscentrum. Så snart ansökan och länsstyrelsens yttrande inkommit till arbetsmarknadsdepartementet sammanträffade departementet, SIND och länsstyrelsen med representanter för Örnsköldsviks kommun. Vid detta tillfälle klargjordes från arbetsmarknadsdepartementet att något regionalpolitiskt stöd enligt gällande regler inte kunde lämnas för det aktuella projektet. Riksdagens beslut om användningen av det regionalpolitiska stödet medger inte stöd till lokaler av den omfattning som det planerade centret har. Vidare är Örnsköldsvik en för stor ort för att stöd skall kunna lämnas till lokaler för uthyrning. Örnsköldsviks kommun har enligt uppgift under hand reviderat projektet något. Möjligheten till ett eventuellt lokaliseringsstöd kan prövas av regeringen för företag som kan komma att vilja etablera sig i det planerade centret. I den samrådsverksamhet som arbetsmarknadsdepartementet bedriver med tjänsteföretag i Stockholmsregionen framhålls också Örnsköldsvik som en lämplig lokaliseringsort.
Prot. 1989/90:34 Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. 28 november 1989 Det här är ett mycket märkligt ärende. Vi vet, som statsrådet antyder, att. SIND har i uppdrag att plocka fram företag som kan etablera sig i Örnskölds Svar på frågor vik och att inventera tillgången på arbetsuppgifter för företagen. Allt verkar positivt och bra, och därför satsar kommunen mycket på att göra en insats för att företagen skall känna sig välkomna och få en samlad tillvaro, där de kan stötta varandra. Om man säger A måste man säga B — det gäller också den socialdemokra tiska regeringen. Vad har då hänt? Jo, den 21 juni fick kommunen ett munt ligt besked om att man inte skulle få några pengar. Varför fattar regeringen inte något beslut, när ni var så övertygade redan då? Tycker ni ändå att det här projektet borde komma till stånd? Eller räknar ni med att man glömmer det så småningom, lägger ner det eller bekostar det själv om ni dröjer? Statsrådet vet att Örnsköldsvik är klassad som en av fyra kommuner i landet där det finns speciella behov, och det är då rimligt att det görs något positivt. Människorna i Örnsköldsvik, alla inblandade, inkl. länsstyrelse och kommun, tror att regeringen en vacker dag skall komma med ett positivt besked. Varför tar ni inte tag i ärendet i dag när ni lämnade ett muntligt be sked för sex månader sedan? Vad hänger det på? Varför dröjer det så länge?
Herr talman! Det är riktigt att det vid sammanträffandet med kommunledningen den 21 juni meddelades att projektet, så som det presenterades för länsstyrelsen, SIND och departementet, inte kunde falla inom ramen för de bestämmelser som riksdagen har fastställt när det gäller att lämna stöd till uthyrning av lokaler. Vi är bundna av de regler som har antagits. Ända sedan dess har det anordnats ett stort antal sammankomster och diskussioner, där departementet har försökt underlätta för Örnsköldsviks kommun att hitta andra utvägar när det gäller att stödja de företag som är intresserade av att etablera sig. Jag skall inte gå in alltför djupt i detalj på alla dessa olika diskussioner, men de är väl dokumenterade. Det stöd som är möjligt att ge skall gå till företag som faller inom ramen för stödberättigande, t.ex. tjänsteföretag som antingen växer, med en bredare marknad än den egna kommunen, eller utlokaliseras från exempelvis Stockholmsområdet till Örnsköldsvik. När man vill gå vidare med ett så pass stort projekt, är det viktigt att ta med i beräkningen att kommunen får ett ordentligt underlag i form av hyresgäster. Om kommunen skall bedriva projektet vidare själv är inte min sak att avgöra. Jag kan bara konstatera att det projekt som presenterades för departementet i juni inte föll inom ramen för de regler som också departementet har att följa.
Herr talman! Vi vet att det är så. Jag känner till reglerna. Det är inte det jag syftar på. Min fråga gällde: När ni nu inte tänker ge något stöd, varför fattar ni inte ett beslut? Varför dröjer det sex månader, som det gjort till i dag? Det kan alltså dröja sex månader till. Tänker ni över huvud taget fatta något beslut i detta ärende? Det är frågan. 21 Vilka förslag har ni givit kommunen och hur skall man bära sig åt? Man kan inte bara sitta och vänta. Dessutom vet statsrådet att det finns ett antal företag som är beredda att gå in i detta projekt eller att flytta till Örnsköldsvik och starta tjänsteproduktion. De vill göra något positivt på tjänstesidan. Det kanske också kan tillföra en hel del arbete för kvinnor. Det är kvinnosysselsättningen som är det stora problemet i Örnsköldsvik. Vilka förslag har ni lämnat, som kommunen inte känner till?
Herr talman! Först och främst vet Sigge Godin mycket väl att bollen alltid när det gäller det praktiska genomförandet ligger hos de kommunoch länsansvariga. Vi har meddelat att projektet inte faller inom ramarna, och i de diskussioner vi har haft med företrädarna för SIND, länet och kommunen har vi sagt att vi från departementet är beredda att förmedla kontakter med intresserade företag. De företag som på ett tidigt stadium var med i diskussionen var företag inom Örnsköldsviks kommun som hade tänkt sig en omlokalisering. Det innebar alltså inte någon sysselsättningsökning. Den typen av etableringar ger inte någon grund för sysselsättningsstöd eller lokaliseringsstöd, utan det handlar om att knyta kontakter med storstadsregionerna för att få nya företag till orten. Det arbetet pågår och kontakter har etablerats. Vi kommer, när vi har diskuterat färdigt med kommunföreträdarna, att lämna de besked som skall lämnas. Men diskussionen med kommunen är ännu inte avslutad.
Herr talman! Som vi båda vet har SIND sedan många år i uppdrag att arbeta med detta. Det gör man bra och de har kommit till bra resultat. Det finns många arbetsuppgifter för tjänsteföretag. Vi kan alltså lokalisera upp dem från Stockholm, det går alldeles utmärkt. Det finns flera företag att välja bland som skulle kunna gå in i ett sådant här projekt. Därför är det litet märkligt att statsrådet säger att man inte har resonerat färdigt med kommunen. Enligt min uppfattning och mina informationer förs det inga diskussioner med kommunen. Ärendet ligger stilla i någon dammig låda på departementet. Människorna i Örnsköldsvik tror naturligtvis, eftersom detta förhalas, att man har något ytterst glädjande att ge örnsköldsviksborna, som så väl behöver det. Men när skall vi få veta beslutet? Det vore faktiskt dags att lämna det. När skall de få besked om detta?
Herr talman! Beslutet kommer att lämnas när de diskussioner som förs är avslutade. Jag vet inte vilka informationer Sigge Godin har, men enligt mina informationer är samtalen ännu inte avslutade. Det som är klart är att det projekt som redovisades för departementet i juni inte föll inom ramen. Därför har diskussioner förts kontinuerligt, med avbrott för två sommarmånader.
Herr talman! Jag vet i alla fall genom kommunen att det inte förs några diskussioner. Man är bekymrad över läget, för det kostar miljoner varje månad när man inte vet om man skall sätta projektet i sjön eller inte. Problemet är att det rinner ut en massa pengar och att man är tveksam till vad man skall göra eller inte göra. Ge ett konkret besked att banta projektet på det ena eller andra sättet, eller förklara, som statsrådet säger, att det här är en för stor ort, som aldrig någonsin kan få något stöd. Säga det eller skriv en rad om det på ett papper: Detta är ett avslutat ärende, svaret är nej. Orten är för stor, punkt slut. Det är inget att diskutera. Men i Örnsköldsvik litar man på att det nog kommer något positivt så småningom. Frågan är om det gör det.
Herr talman! Jag vet inte vilka informationer Sigge Godin har, men jag har en fullständig dokumentation över vilka samtal som har förts. Jag har personligen haft ett sammanträde med kommunstyrelsens ordförande tillsammans med berörda handläggare. I den diskussionen, liksom vid den information som lämnades den 21 juni, var precis det som Sigge Godin berörde helt klart. Projektet var för stort och orten är för stor. Däremot finns det andra möjligheter till stöd för tjänsteföretag, under förutsättning att de faller inom ramen för den typen av omlokaliseringar. Efter dessa besked har man ändå ansett att det funnits anledning att fortsätta diskussionen för att få stöd och hjälp av departementet. Det stödet och den hjälpen ställer departementet upp med tills dess att kommunen har fattat sitt eget beslut om vad man slutligen vill göra med projektet. Så står frågan nu. Det finns ingen anledning för kommunen att se detta som en förlamning. Jag ser inte heller detta som en förlamning hos departementet. Vi har meddelat ett besked. Vi kan också inom kort ge ett slutligt besked.
Herr talman! Jag konstaterar bara att detta är ett märkligt ärende, där man inte meddelar kommunen ett skriftligt beslut. Skall jag tolka svaret som att statsrådet anser att SIND skall avbryta sina kontakter i Örnsköldsvik och lägga ner det projekt som har varit så positivt? Om regeringen tycker att det är fel att satsa i Örnsköldsvik, borde man avbryta den positiva verksamheten. Det skapar bara irritation i slutänden. På vilket sätt menar statsrådet annars att man skulle gå till väga? Eller kan jag tolka svaret som att det kommer att ske något positivt bara vi har mod och tid att vänta, bara vi lugnar oss?
Herr talman! Sigge Godin blandar ihop två olika saker. Det arbete som SIND gör och det arbete som departementets handläggare, som ansvariga för tjänsteföretagsfrågor, gör är att koppla ihop tjänsteföretagsutvecklingen och expansionen i Stockholm så att man kan dra nytta av dem i andra delar av landet. Det SIND gör är att utveckla tjänsteföretag också i andra delar av landet. Det finns ingen som helst anledning att avbryta denna verksamhet. Tvärtom skall den vara så intensiv som möjligt. Men detta projekt faller inte inom ramen för stöd till lokaler för uthyrning.
Herr talman! Statsrådet vet mycket väl, eftersom statsrådet har förordnat mig till den regionalpolitiska nämnden, att jag känner till vilka vägar man skall gå och hur SIND arbetar. Jag är faktiskt inte felinformerad. Om man säger A skall man också säga B, och då skall man vara beredd att stötta en sådan fin satsning som den som görs av SIND i Örnsköldsvik. Annars skall man avbryta den och satsa i en annan kommun, som kanske till storleken är sådan att den kan få stöd. Jag tycker ändå att statsrådet kunde säga att regeringen inom en viss tid kommer att lämna ett skriftligt besked samt att det skall bli så positivt som möjligt.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att ny såväl civil som statlig verksamhet skall kunna lokaliseras till Härnösand. Bakgrunden till frågan är bl.a. att Hagraf nyligen meddelat att man avser att inleda förhandlingar enligt medbestämmandelagen med de anställdas organisationer om en avveckling av verksamheten i bolagets anläggningar i Härnösand. Innan dessa förhandlingar är avslutade är jag i dag inte beredd att göra några närmare kommentarer i det aktuella fallet. Rent allmänt gäller naturligtvis, som jag påpekat i olika sammanhang, att näringslivet måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. I en situation när ett företag avser att lägga ner viss verksamhet måste företaget beakta alla möjligheter att ta ett ansvar för såväl den personal som direkt kan förlora sina arbeten som för sysselsättningen på orten i vidare mening. Jag vill vidare i detta sammanhang påminna om de resurser som regeringen i vårens kompletteringsproposition ställde till förfogande för att främja en positiv utveckling av arbetsmarknaden i Västernorrlands län. Genom dessa insatser har man i länet bl.a. fått möjlighet till köp av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning, till särskilda utvecklingsprojekt och till bildande av ett investmentbolag. Detta tillsammans med länets ordinarie resurser ger en god grund att utveckla verksamheten i bl.a. Härnösands kommun. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag inte alls är nöjd med det. Härnösand är uppbyggd på offentlig sektor, och staden har förlorat 500 sysselsättningstillfällen under 80-talet. Industrisektorn är mycket liten. I stort sett alla i vårt land har följt frågan om nedläggning eller inte av Utansjö Bruk. Därtill kommer att Hagraf nu lägger ner sin verksamhet. Samtidigt får vi inget besked om vad som händer med KA 5 och Marinkommando Nord. Det är ändå regeringens sak att bedöma om de skall få vara kvar. Det är riktigt, som statsrådet säger, att det finns mycket goda förutsättningar i Härnösand, men man måste där ha ett rejält stöd. Min fråga är därför: Får exempelvis KA 5 vara kvar, och vilken statlig hjälp tänker ni ge Härnösand? I svaret säger statsrådet att det inte går att göra något förrän förhandlingarna är avslutade, men det var inte det som jag hade frågat om, utan frågan var: Vad kan man göra i Härnösand, en kommun som är illa ute, egentligen oavsett hur det går med Hagraf? Kan man förvänta sig att regeringen tar krafttag för att få dit ny sysselsättning? Det behöver inte vara en ny bilfabrik, utan det kan också vara något annat. Också en statlig satsning är ett alternativ. Det finns mycket att välja på, och vi har från länsstyrelsen faktiskt år efter år pekat på en hel del projekt. Allt detta vet statsrådet. Information har lämnats både muntligt där uppe och i skriftlig form till departementet. Det räcker dock inte med att säga att man har satsat på olika projekt i Västernorrland. Vi måste i dag ta nya tag, satsa på nytt och skapa arbetstillfällen speciellt i Härnösand, en kommun som är illa ute. Jag undrar därför vad ni kan göra och vad ni tänker göra.
Herr talman! Vi har ju ett mycket nära samråd med Västernorrlands län, och i diskussionerna om länsutvecklingsprogrammet, både med länsstyrelsen och med företrädare för de olika kommunerna, finns det en hel del konkreta idéer på kort sikt och konkreta strategier på litet längre sikt. Från departementet kommer vi från regionalpolitisk synpunkt naturligtvis att göra allt vi kan för att understödja och fullfölja de positiva idéer och tankar som finns när det gäller både Härnösand och de övriga kommunerna i Västernorrland. Sigge Godin ställde den konkreta frågan vad vi gör just beträffande Hagraf. Han är mycket väl medveten om att vi inte går in i konkreta ärenden där man har påbörjat en förhandling. Vad gäller utvecklingsmöjligheter finns det en hel del positiva förutsättningar. Det finns kunnig arbetskraft, förutsättningar för tjänsteföretagsutveckling osv., och den typen av frågor kommer vi att fortsätta att arbeta med. Det finns också på industriområdet en hel del välutbildad och duglig arbetskraft, som kan vara en grund för etablering av verksamheter. Jag nämnde i mitt svar resurser för utvecklingsprojekt och investmentbolag, och vi skall använda de resurser som finns liksom också möjligheten till samråd med departementet.
Herr talman! Min fråga var om regeringen är beredd att lokalisera civil eller statlig verksamhet till Härnösand — oavsett vad som händer med Hagraf. Därför kvarstår min fråga om regeringen är beredd att jobba för att exempelvis KA 5 skall få finnas kvar, dvs. för att vi skall ha kvar ett kustartilleri på Norrlandskusten. Vi har pläderat för att ett arkivoch informationscentrum borde byggas upp i Härnösand. Det finns, som statsrådet antyder, flera sådana möjligheter. Jag tror dock att människorna i Härnösand i dag vill ha ett besked om huruvida ni tänker göra något konkret. Också vi riksdagsmän kan säga att vi skall göra allt vad vi kan för att Härnösand skall överleva, men människorna där nöjer sig inte med det. De vill inte att deras barn skall flytta söderut. Det måste finnas arbetstillfällen även i de norra delarna av landet. Vad innebär det litet mera konkret att regeringen gör allt vad den kan?
Herr talman! När det gäller frågan om kustartilleriet och försvarsanordningarna i övrigt har jag ingen möjlighet att ge några besked, utan de frågorna får tas upp i anslutning till behandlingen av försvarsanläggningarna i stort. Arkivoch informationsutvecklingen är en sådan punkt som jag anser att länsstyrelsen och länsorganisationen i övrigt bör ägna särskild uppmärksamhet åt, och det har jag också kommenterat när det gällde Västernorrlandsinsatserna vid det förra tillfället. Jag hävdar fortfarande att alla de konkreta kontakter och det nät av diskussioner som vi har med Västernorrland — jag kommer själv att åka till Västernorrland denna vecka — ger en god grund för sammanknytning av intressenter med varandra. Vi kommer att följa utvecklingen och att stödja de goda idéer som dyker upp, inom de ramar som står till buds för oss. Jag menar att Västernorrlands län har fått goda förutsättningar att börja detta arbete genom de Västernorrlandsinsatser som gjordes av riksdagen i våras.
Herr talman! Ja, Västernorrland har fått ett stöd, men det är ett långsiktigt stöd, som inte ger effekt i dag. Härnösand måste därför få konkreta projekt, som kan sättas i sjön ganska omgående, eller förhoppningsvis goda råd i det avseendet. Tänk över frågan om KA 5! Resonera med försvarsministern före besöket i Västernorrland! Ta fram de aktuella projekt som länsstyrelsen har pekat på och rota litet grand i lådan med uppgifter om samråd med industrin! Det finns där kanske något som man kan ta fasta på. Vi behöver inte en bilindustri, men vi kan mycket väl tänka oss något annat. Det behöver inte vara några stora projekt, men projekt som kan sättas i sjön 1990.

Herr talman! Rune Backlund och Anne Wibble har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att sjukförsäkringen missbrukas. Den senaste tiden har försäkringskassorna runt om i landet intensifierat sin sjukkontroll. Vid dessa kontroller har det bl.a. visat sig att det finns de som arbetar samtidigt som de uppbär sjukpenning. Detta är helt oacceptabelt. När försäkringskassan har skäl att misstänka fusk skall detta polisanmälas. Resultaten är också en tydlig signal om behovet av att sjukkontroller görs för att sjukförsäkringen inte skall missbrukas. Det är angeläget att arbetet med att avslöja missbruk bedrivs effektivt, dvs. att försäkringskassorna fortsätter med kontroller hos arbetsgivarna och även genomför andra typer av kontrollundersökningar riktade mot vissa försäkrade eller grupper av försäkrade. Sådana insatser har också prioriterats under senare tid. 2 Även riksförsäkringsverket agerar aktivt för att stävja missbruk. Verket har enligt vad jag erfarit nyligen fått in svaren på en förfrågan till kassorna om hur stora resurser som har avsatts för kontrollverksamhet under det första halvåret 1989 och vilka resultat som utförda kontroller har givit. Verket har inte hunnit analysera materialet ännu men har noterat att många försäkringskassor har genomfört eller inom kort kommer att genomföra arbetsgivarkontroller och kontrollstudier. Utifrån analysen avser riksförsäkringsverket att bilda sig en uppfattning i frågan, om kontrollverksamheten ligger på en rimlig nivå. Därefter kommer verket att presentera närmare riktlinjer om hur och i vilken omfattning kontrollverksamheten bör bedrivas. Riksförsäkringsverket har nyligen också kommit in med en begäran om utökad försöksverksamhet med förenklade rutiner i samband med arbetsgivarinträde på den privata arbetsmarknaden. Ett sådant försök pågår just nu på SKF i Göteborg. Med arbetsgivarinträde blir det omöjligt för de försäkrade att arbeta hos sin ordinarie arbetsgivare samtidigt som sjukersättning utges. Riksförsäkringsverkets hemställan bereds för närvarande inom socialdepartementet. Jag kan således konstatera att ett aktivt arbete nu bedrivs inom försäkringskassorna och riksförsäkringsverket för att förbättra sjukkontrollen och därmed stävja missbruk av sjukförsäkringssystemet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag ställde den med anledning av resultatet av en kontroll i Sundsvall. Det är några veckor sedan, och man kan nu konstatera att vi sedan dess varje vecka har fått rapporter från olika håll i landet om liknande resultat, dvs. att det förekommer ett utbrett fusk med sjukförsäkringen. För den som följer utvecklingen på sjukförsäkringsområdet, som har gjort det i några år och som regelbundet träffar personal vid landets försäkringskassor kommer resultatet av undersökningarna kanske inte som någon överraskning. Kassans personal har under flera år tagit upp den här utvecklingen och varnat för att sjukförsäkringen i allt större omfattning missbrukats och att fusket blivit allt vanligare, framför allt bland de unga. Det sista har också bekräftats av den undersökning som har gjorts vid Stockholmskassan. Det är inte heller några små summor det handlar om. Två dagars kontroll i Stockholmsområdet gjorde att man fick ett återkrav på 230 000 kr. Omsätter man den siffran för hela landet, där vi har en total kostnad för sjukförsäkringen på kanske 50 miljarder, inser man att det kan vara miljardbelopp som betalas ut felaktigt. Låt oss titta tillbaka på vad regeringen och socialministern har gjort. Vad är det som har hänt under 1980-talet när det gäller försäkringskassorna? Jo, man har skurit ned anslagen till personal, man har tillfört kassorna nya arbetsuppgifter utan att tillföra nya resurser, och det har tvingat kassorna att omprioritera sina resurser, så att i princip all kontrollverksamhet under ett antal år har legat nere. Dessutom har lokalkontoren här och där i landet lagts ned. Därigenom har också personkännedomen försämrats. Det här är i allra högsta grad en resursfråga för kassornas del. Det svar som socialministern lämnat innebär att han skall få in uppgifter utifrån landet. Men jag tycker att det viktigaste nu är ett klart besked från regering ' ens sida att man ställer erforderliga resurser till kassornas förfogande. Annars hjälper det inte att presentera aldrig så många resultat av undersökningar eller andra uppgifter — då har kassorna ändå inte resurser att klara det här arbetet.
Herr talman! Även jag skall be att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag ställde den helt nyligen, eftersom fusket med sjukskrivningarna har varit så omskrivet under senare tid. Jag menar att fusket skadar hela sjukförsäkringssystemet. Andra ser att ingenting görs åt det och frestas att göra likadant. Det strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Jag är inte heller särskilt övertygad om att det hjälper att anmäla fusk till polisen — polisen har sällan möjlighet att följa upp ärenden; det har åtminstone sagts mig att så sällan sker. Som det nu är får man flera negativa effekter. Fusket kostar pengar — det minskar mängden arbetstimmar, det minskar arbetsutbudet och det strider, som jag nämnde, mot det allmänna rättsmedvetandet. Jag tycker att socialministerns svar var utomordentligt passivt. Jag beklagar det. Jag tror inte alls att det hjälper med mer kontroll. Kassorna har inte resurser att genomföra den, om de inte fullständigt skall negligera det som kanske är ett lika allvarligt problem, nämligen de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringsarbetet. Det som innebär någon liten ljusglimt och ger något hopp om tankeverksamhet på socialdepartementet är att socialministern säger att man bereder en begäran från riksförsäkringsverket om att pröva utökad försöksverksamhet med arbetsgivarinträde. Detta gör på mig ett oerhört blekt intryck. Jag tycker att socialministern här i dag kunde var beredd att säga att han vill införa arbetsgivarinträde — det skulle, tror jag, ha mycket stora positiva effekter. Jag skulle gärna vilja ha ett besked av socialministern också om att han är beredd att i positiv anda överväga ett nästa steg i form av en arbetsgivarperiod.
Herr talman! Först vill jag konstatera att vi är överens om att man måste reagera mot det fusk som förekommer — annars finns det risk att hela sjukförsäkringssystemet kommer i vanrykte. Vi tycks vara överens om att det är nödvändigt att vidta åtgärder. Sedan kan det naturligtvis alltid sägas att det inte i första hand är kontrollåtgärder som man önskar vidta. Men då det har redovisats att fusk förekommer i den här omfattningen måste kontrollåtgärder ingå som ett led i de åtgärder som man vidtar för att få systemet att fungera bättre. Jag kan redan nu säga att vi naturligtvis är medvetna om att detta är en resursfråga för kassorna och att vi just nu i samband med budgetförberedelserna diskuterar att ge kassorna ökade resurser för att de skall kunna bedriva en ökad kontrollverksamhet. När man säger att det nu kommer rapporter varje vecka om att det före kommer fusk, är det viktigt att påpeka att de rapporterna grundar sig på en ökad kontrollverksamhet från försäkringskassans sida — utan den hade vi inte fått fram det materialet. Det är alltså en växelverkan som här förekommer. Anne Wibble säger sedan att det inte är tillräckligt kraftfulla åtgärder som regeringen vill vidta. Jag vill då gärna avisera att det naturligtvis kommer ytterligare åtgärder — riksdagen har ju självt beställt ett förslag om hur arbetslivsfonden, som riksdagen har beslutat om, skall användas. Regeringen har fått riksdagens uttalande om att vi skall redovisa det under det här året, alltså senast i december månad. Ett av syftena med arbetslivsfonden är enligt riksdagens eget uttalande att minska sjukskrivningarna. I det sammanhanget räknar vi också med att kunna presentera förslag som gör att vi kommer till rätta med de problem som vi har inom sjukförsäkringssystemet. Åtgärder på längre sikt, för att förkorta långtidssjukskrivningarna, som Anne Wibble talade om, är naturligtvis de viktigaste. Men vi kan även vidta åtgärder för att komma till rätta med de problem som vi nu diskuterar.
Herr talman! Det är positivt att socialministern nu är beredd att i budgetpropositionen anslå pengar till det här. Det är helt nödvändigt, om man ute på kassorna skall klara en kontrollverksamhet, med tanke på det mycket ansträngda arbetsläge som där råder. Det är ett positivt besked, och jag tror att det välkomnas ute på kassorna att man nu får veta att man har stöd för att i arbetet verkligen prioritera även kontrollverksamheten. När det gäller arbetsgivarinträdet vill jag säga att det är litet märkligt att man alltid måste tassa runt den här frågan — varför vågar man inte ta steget fullt ut och införa ett arbetsgivarinträde? Det har ju varit på förslag under ett par års tid. Såvitt jag förstår har försöksverksamheten vid SKF i Göteborg bara givit positiva erfarenheter hittilldags. Därför borde det inte behövas mer försöksverksamhet. Det är mer en fråga om politiskt mod. Jag efterlyser ett förslag från socialministern redan under vårriksdagen om arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen.
Herr talman! Det är riktigt som socialministern säger, att uppgifterna om fusket har kommit fram därför att kassorna har intensifierat sin kontroll. Det är bra. Då är den enda lösningen faktiskt inte att sätta in fler kontrollåtgärder. Nu vet man redan att det förekommer ett omfattande fusk och i vissa fall sannolikt försäkringsbedrägeri, som är ett allvarligt brott. Man måste därför vara beredd att överväga att genomföra förändringar i hela systemets konstruktion, så att man undviker sådana lösningar som faktiskt har skapat det här fusket. Det var därför jag ställde min fråga. Jag måste beklaga att socialministern vill vänta och inte riktigt vågar säga vad han avser att föreslå. Riksdagen borde faktiskt på det här sättet kunna få ett besked om vilka förslag socialministern anser är bra och värda att fram = Prot. 1989/90:34 läggas för riksdagen. 28 november 1989 Personligen tycker jag att ett arbetsgivarinträde inte borde kräva någon. = ytterligare omfattande försöksverksamhet eller några andra överväganden eller beredningar inom socialdepartementet. Socialministern borde kunna uttala en åsikt om arbetsgivarperiod såsom en lösning.